Herr talman! Mellanölet, som vi i dag debatterar, väckte för några år sedan en förhoppning att de svenska alkoholvanorna skulle väsentligt förbättras. Man kan nu konstatera att vi har fått en starkt ökad konsumtion av öl, speciellt då i de yngre åldersgrupperna. Det finns en risk att man i en sådan här debatt tar till vissa övertoner, speciellt när det gäller ungdomen. Här har t.o.m. använts ord som ”nedbusning” i debatten. Jag tror att mellanölsproblemet inte bara är en nykterhetspolitisk fråga utan också en social fråga av stor vikt. Jag ser mellanölsproblemet som ett symtom på felaktig samhällsplanering. Jag tänker t.ex. på felaktigt planerade bostadsområden, skolor med starkt ökad stress, dåligt organiserad fritidssysselsättning, osv. Om man när man planerar samhällen tänker mera på parkeringsplatser och bilar än på att ge barn lekplatser kan man få sådana här biverkningar som vi fått när det gäller mellanölet. Den överkoncentration som vi har i vissa bostadsområden kan också vara en bidragande orsak. Jag tror vidare att man satsat alltför litet på den förebyggande barnaoch ungdomsvården, och jag tror att våra ungdomsorganisationer inte har fått det stöd de vore värda. Man har ibland sett alltför njuggt på småsummor när det gällt anslag till ungdomsorganisationer. I stället har man då fått satsa stora pengar på ungdomsvårdsskolor och andra vårdformer. Jag tror därför att man bör vara försiktig med att alltför hårt kritisera den uppväxande ungdomen, särskilt om man själv tillhör föräldragenerationen och speciellt om man själv tillhör den grupp som varit med och arbetat fram det samhälle vi bor i. Jag delar skatteutskottets mening att man bör ta bort mellanölet från affärerna. Det kommer utan tvekan att innebära vissa nackdelar för oss som dricker mellanöl; det är i så fall ett extra besvär som vi får ta. Men man löser inte alla världsproblem bara genom att ta bort mellanölet från affärerna. Man måste samtidigt göra någonting åt de andra problem som jag här pekat på. När det gäller informationskampanjen är det värdefullt att pengarna kanaliseras på ett sådant sätt att de ger det bästa resultatet. Jag anser därför att man vid anslagsbeviljandet bör prioritera de föreningar som har problemen närmare sig än vad som är fallet med de organisationer som har helnykterhet på sitt program. Alla riksdagsmän fick i går en uppmaning från ett antal ungdomsorganisationer att stödja förslaget att statens ungdomsråd blir huvudman för denna kampanj. Det är också finansministerns förslag, och jag tycker det är vettigt. Statens ungdoms råd består av representanter för ett antal ungdomsorganisationer och har fortlöpande kontakt med landets organisationer och känner till hur man bäst skall använda dessa pengar på ett vettigt sätt. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till skatteutskottets förslag i huvudfrågan.

Herr talman! Jag vill först för kammaren deklarera att jag inte i den här debatten kommer att försvara mellanölet. Det framgår kanske även av reservationen 2. Jag är i stället motståndare till mellanölet med tanke på det ökade ungdomsfylleriet. Det var naturligtvis fel att mellanölet infördes, men det är mycket lätt att vara efterklok. Ingen kunde ana att det skulle bli så begärligt för ungdomarna som berusningsmedel och i många fall leda till missbruk. Men när vi nu sett resultatet av vårt tidigare beslut om mellanölet, bör vi riksdagsledamöter tänka oss för mer än en gång innan vi beslutar om några mera genomgripande åtgärder. Det har som bekant tillsatts en utredning — alkoholpolitiska utredningen — bestående av, som jag ser det, kunniga personer från olika politiska partier som representerar olika åsikter angående alkoholpolitiken. När utredningen slutfört sitt uppdrag borde den kunna framlägga ett förslag som tar bort eller i varje fall minskar ölmissbruket bland ungdomarna. Man kan inte påstå att dagens alkoholproblem bland ungdomen endast gäller mellanölet och att missbruket har uppstått sedan mellanölet tillkom 1965. Missbruket omfattar alla alkoholdrycker. Och problemets orsak ligger djupare än tillkomsten av mellanölet. Bristen på omvårdnad av de unga i hemmet, familjetragedier, ungdomars misslyckanden av olika slag, i skolan, på arbetsplatser etc. ; risken att hamna i dåliga gäng — allt detta måste ingå i bilden när man skall bedöma dagens ungdomsfylleri. Men vi får inte glömma att vi även har skötsamma ungdomar. Varför bara klanka på ungdomen? Det finns många fler äldre alkoholmissbrukare. Barnens uppfostran åvilar föräldrarna, och här har föräldrarna en mycket stor uppgift att fylla. Jag har i skatteutskottet anslutit mig till reservationen 1, vari föreslås att åldersgränsen höjs från 16 till 18 år och att 5 miljoner kronor anslås till upplysning angående skadeverkningar av alkohol, vin, narkotika och även öl. Jag har också anslutit mig till förslaget att upplysningen skall handhas av statens ungdomsråd. I reservationen 2 föreslår jag att sista stycket i reservationen 1 får följande ändrade lydelse: ”Beträffande övriga motioner anser utskottet att yrkandet i motionen 1972:1602 om fortsatt utredning av frågan om sänkning av alkoholhalten i mellanölet förtjänar särskild uppmärksamhet. Bevillningsutskottet uttalade 1970 att en sådan åtgärd skulle vara att föredra framför att överföra mellanölet till systembolaget. Även tidigare erfarenheter från det 3,2-procentiga öl som före andra världskriget salufördes här i landet tyder på att en sänkning av alkoholhalten hos mellanölet kan vara en åtgärd som skulle göra det möjligt att få ett drickbart öl som inte i samma grad som det nuvarande inbjuder ungdomen till missbruk. I förening med den nu förordade 18-årsgränsen skulle därför en sänkning av alkoholhalten förslagsvis till 3 procent vara en åtgärd som bör tas upp till förnyad prövning. På sikt skulle en sådan ändring sannolikt leda till att ölet inte som nu delas upp på två typer, vilket tillverkningsoch distributionsmässigt måste verka fördyrande på produkten. Det främsta syftet med detta förslag är dock de rent nykterhetspolitiska vinster det skulle medföra.” Jag tror att ölmissbruket till stor del beror på mellanölets höga alkoholhalt. Om man sänker alkoholhalten minskas möjligheterna till berusning och därmed minskas de faror som följer med mellanölskonsumtionen bland ungdomarna. Man bör naturligtvis anlita expertis, som får till uppgift att pröva var gränsen för alkoholhalten skall sättas. Då alkoholpolitiska utredningen nu utreder vår nykterhetspolitik, bör den även mera ingående få pröva frågan om en sänkning av alkoholhalten i mellanölet. Det har från många håll sagts att mellanölsfrågan är viktig. Jag anser personligen att den t.o.m. är mycket viktig, och därför är det nödvändigt att frågan får utredas noggrant, innan ett slutgiltigt beslut fattas. Det är detta som är avsikten med min reservation. En tidning uppger i dag att forskarna ännu inte har kunnat vederlägga att någonstans under mellanölets alkoholstyrka, 3,6 viktprocent, går en kritisk gräns över vilken ölet tänder eller släcker törst och därför kan bli en typisk missbruksdryck. Man kan ställa frågan: Varför blev pilsnern aldrig ett ungdomsproblem? Kanske detta hänger samman med smakskillnaden. Detta borde forskarna få till uppgift att klara av, innan man avgör mellanölsfrågan. Det talas i olika sammanhang om hur viktigt det är med forskning. Det är i högsta grad fallet även i denna mycket betydelsefulla fråga. Det föregående ärende vi diskuterade här i kammaren gällde narkotikan, och då begärde en del ledamöter en parlamentarisk utredning. Därför bör även utredningen om mellanölet få slutföras.

Vid 1954 års riksdag anförde den dåvarande departementschefen följande: Ett återinförande av starkölet innebär utan tvivel risker. Det 3,2-procentiga ölet synes däremot, såvitt Goldbergs undersökningar ger vid handen, vara relativt ofarligt. En för flertalet konsumenter normal kvantitet, en flaska, ger sålunda icke märkbar påverkan. Vid en förtäringsmängd av två flaskor blir hos de flesta människor påverkan endast föga märkbar. Det har även konstaterats i Goldbergs undersökningar att ölalkoholens verkningar är mindre skadliga än effekten av motsvarande mängd alkohol i form av sprit. Jag vill med vad jag nu anfört hemställa att riksdagen med bifall till motionen 1602 år 1972 begär att alkoholpolitiska utredningen får i uppdrag att ompröva frågan om sänkning av alkoholhalten i mellanölet i enlighet med de i motionen angivna riktlinjerna. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 2. Herr talman! Jag vill till sist deklarera varför jag anslutit mig till reservationen 1 då det gäller höjning av åldersgränsen från 16 till 18 år och till att det anslås 5 miljoner kronor till upplysningsverksamhet. Jag anser för min personliga del att det kanske hade varit mest rejält av utskottsmajoriteten att föreslå ett direkt borttagande av mellanölet. I stället har man föreslagit att ta bort den särskilda skatten på mellanöl och att överföra försäljningen till systembolaget. Genom de åtgärderna skulle man få bort mellanölet. Det har från flera håll uttalats farhågor för att det är olämpligt att låta ungdomarna gå till systemet och köpa öl. Det är alldeles riktigt att det kan vara en fara — ungdomarna kan frestas att köpa starkare drycker. Det kan även leda till öllangning. Det är brukligt i riksdagen, och det har jag fått lära mig, att en utredning som riksdagen fattat beslut om får slutföra sitt uppdrag innan några drastiska åtgärder vidtas. Jag ber också att få nämna följande för att det skall bli antecknat till protokollet.

De avstyrker såväl förslaget om 18-årsgräns som förslaget om diskförsäljning. Endast Centerns ungdomsförbund, Folkpartiets ungdomsförbund, Hotelloch restauranganställdas förbund, Kristen demokratisk ungdom och Nykterhetsrörelsernas landsförbund anser att mellanöl skall betraktas som rusdryck och säljas i systembolagets butiker. Vidare föreslår ett stort antal länsstyrelser samt Riksförbundet Hem och skola endast en lagstadgad 18-årsgräns, men avstyrker förslaget om diskförsäljning. Av de remissinstanser som avgivit remissvar till alkoholpolitiska utredningen har alltså flertalet uttalat sig mot att mellanölet skall betecknas som rusdryck och säljas på systembolaget, medan en liten grupp uttalat sig för detta. Jag har tagit fasta på vad finansminister Sträng säger i propositionen, vilket jag för min personliga del tycker väger ganska tungt: ”Mot bakgrund av den splittrade bild, som den omfattande remissbehandlingen visar, kan man hysa viss tvekan för att ta upp mellanölsfrågan med förtur. Jag delar emellertid APU:s uppfattning att det föreligger sådana förhållanden, främst beträffande mellanölskonsumtionen bland ungdomen, att konkreta åtgärder behöver vidtas utan avvaktan på utredningens slutbetänkande. Samtidigt är det väsentligt, att man inte nu vidtar åtgärder som kan framstå som mindre välbetänkta eller mindre lämpliga för en samlad lösning av de alkoholpolitiska problemen. APU är inne i slutfasen av sitt arbete. Detta innebär att alkoholpolitiken i hela dess vidd kommit upp till allmän prövning inom en nära framtid. Med hänsyn härtill bör åtgärderna nu kunna begränsas till sådana som verksamt och omedelbart kan begränsa mellanölets åtkomlighet för ungdomar. Även frågan om en intensifierad information, som inte har motsvarande samband med det fortsatta utredningsarbetet, bör tas upp i detta sammanhang.” Jag anser att finansministern har rätt. Man bör inte vidtaga några mindre lämpliga åtgärder nu, när alkoholpolitiska utredningen meddelat att den skall lägga fram sitt förslag kanske till hösten. Personligen tror jag också att ingen kan komma med någon patentlösning. Herr Larsson i Umeå sade i sitt anförande att riksdagen har ansvar för denna fråga. Det är riktigt, och vi reservanter har också samma ansvar. Men jag tror att APU gör allt för att försöka lösa den viktiga fråga vi nu behandlar. Det är min förhoppning att utredningen fortast möjligt skall lägga fram sitt förslag. Först då kan vi ta slutlig ställning till mellanölet — för eller emot.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

Fru talman! Först ett påpekande. Ett tryckfel i motionen 889 med mig som första namn har lett till att motionen i utskottets betänkande redovisas såsom väckt av företrädare enbart för folkpartiet och socialdemokraterna. Det skall vara folkpartiet, centern och socialdemokraterna. Det kan väl betraktas som ett framsteg, när man i dag kan konstatera att det inte tycks finnas någon enda ledamot av riksdagen som ansluter sig till dem som i APU och i vissa remissinstanser ansett att ingen som helst särbehandling av mellanölsfrågan borde ske utan att man i stället | passivt borde avvakta utredningens slutbetänkande. Missförhållandena med missbruk av mellanöl bland en del grupper av ungdom, för att inte säga barn, är så väldokumenterade, att troligen det övervägande antalet politiskt verksamma och ansvariga tycks finna situationen nu påkalla särskilda åtgärder. T. o. m. finansministern, som tidigare motsatte sig förtursbehandling av denna fråga, säger i propositionen att han delar ”APU:s uppfattning att det föreligger sådana förhållanden, främst beträffande mellanölskonsumtionen bland ungdomen, att konkreta åtgärder behöver vidtas utan avvaktan på utredningens slutbetänkande”. Att sedan åsikterna går isär om de lämpligaste åtgärderna, även på den kortare sikt det här gäller, dvs. innan APU slutfört sitt arbete, hör till själva naturen hos alkoholpolitiken såsom ett kontroversiellt ämne med ofta starkt personligt färgade inställningar i de olika delfrågor, som tillsammans skapar den alkoholeller nykterhetspolitiska problematiken. Mellanölets införande 1965 är ett av de mera framträdande exemplen på hur det kan gå, då man låter nästan bara tro och kanske därtill litet vetande bilda grundvalen för de alkoholpolitiska ställningstagandena. Allt flera bland den majoritet, som den gången röstade igenom förslaget om fri mellanölsförsäljning, beklagar väl numera detta beslut. Man har alltså i APU varnat för att rycka ut mellanölsfrågan ur sitt större alkoholpolitiska sammanhang. Låt oss vänta tills vi med APU:s medverkan, på detta område liksom på så många andra, kan ta en paketlösning. Det är märkligt hur ofta man framför denna synpunkt då det gäller en åtgärd som är eller kan uppfattas som en åtstramning och 127 därför bland vissa grupper möts med misstro eller motvilja. När mellanölet infördes och en uppmjukning av alkoholpolitiken alltså skedde, hörde man inte av några som helst krav på helhetsbedömning. Man vidtog i stället vid det tillfället en utpräglat punktuell åtgärd — för all del såsom ett led i den praktiska tillämpningen av den då alltjämt starka tron på en allt friare alkoholförsäljnings välsignelser och automatiskt inträdande förbättringar av nykterhetsförhållandena genom favorisering av marknadsföringen av drycker med lägre alkoholhalt än starksprit. Motiveringen för mellanölets införande var den tunnast tänkbara. Det stod i propositionen 94 år 1965 att läsa följande departementschefsuttalande: ”Förslag om ett s.k. mellanöl lades fram i proposition redan år 1957 men godtogs då inte av riksdagen. Jag anser tiden nu vara mogen att ånyo taga upp denna fråga.” Sedan följer en halv sida med detaljförslag men motiveringen bestod som sagt egentligen inte av mera än en enda mening. Den gången varnades det inte för att bryta ut mellanölsfrågan ur sitt större alkoholpolitiska sammanhang. Var jag står i den här frågan behöver jag inte närmare utveckla. Jag har i ett längre inlägg vid inledningen av kammarens stora debatt den 24 februari 1971 om krav på särbehandling inom APU av mellanölsfrågan utförligt påvisat de obestridliga och av erfarenheten bekräftade skadorna och riskerna bl.a. ur trafiksynpunkt av den fria tillgången på mellanöl i nutidssamhället och angelägenheten av att därför begränsa åtkomligheten av denna dryck särskilt med tanke på ungdomen. Jag ber att få hänvisa till kammarens protokoll rörande denna debatt. Som företrädare för de båda nykterhetsgruppernas gemensamma uppfattning i denna fråga har jag också medverkat vid tillkomsten av motionen 889, som jag berörde i början av mitt anförande och som går ut på att endast maltdrycker med högst 2,8 viktprocent alkohol skall få säljas i allmän handel. Jag är personligen i hög grad tilltalad av principen att söka komma till rätta med de alkoholpolitiska problemen genom paketlösningar. Men nu får situationen betraktas som så allvarlig, att det är fara i dröjsmål. Det rör sig uppenbart om ett slags undantagssituation. Några panikåtgärder är det likväl inte alls fråga om enligt min mening. Efter det riksdagsbeslut jag nyss åberopade har som bekant ett betänkande utarbetats av APU, och detta har sedan remissbehandlats i vanlig ordning. Vi har sedan haft tid att noga överväga olika möjligheter. När vi då ägnat oss åt detta, har jag för min del ställt upp två krav som elementära för de åtgärder som bör vidtagas: 1. De skall även i försäljningsledet markera mellanölets dokumenterade karaktär av rusdryck. 2. Åtgärderna skall leda till snabb konsumtionsminskning med primär inriktning på ungdomsåldrarna. Resultatet av övervägandena under dessa förutsättningar har varit tämligen givet och tagit sig uttryck i det motionsyrkande som jag nyss refererade. Optimistiska tolkningar av senare års konsumtionssiffror har gjorts under påstående att den först starkt växande och nu stagnerade mellanölskonsumtionen haft betydelse för att hålla tillbaka spritkonsumtionen. När man kan konstatera att denna konsumtion för 1971 ligger på ungefär samma nivå som året närmast före motboksreformen — alltså 1954 — räknat i volymliter starksprit per invånare över 15 år och dessutom vet att vin-, starkölsoch mellanölskonsumtionen starkt ökat sedan nämnda år, har man inte särskilt stora anspråk på vad som skall anses som en tillfredsställande alkoholpolitisk utveckling. Eller också hör man till dem som alltfort menar att en omstrukturering av alkoholkonsumtionen från starka till alkoholsvagare drycker utan vidare leder till positiva resultat. Denna omstruktureringsidé har väl inte hos oss fått sig en lika kraftig törn som i Finland, där mellanölets frisläppande 1969 lett till en dramatiskt växande konsumtion samtidigt som den övriga alkoholkonsumtionen fortsatt att öka. De främsta förespråkarna för mellanölsreformen i Finland — jag tänker på sådana internationellt erkända alkoholforskare som Kettil Brunn och Klaus Mäkelä — är nu i full färd med att lämna grundtanken med mellanölsreformen, nämligen att man enbart genom friare försäljning av mellanölet skulle kunna sänka den totala alkoholkonsumtionen och därmed minska alkoholskadorna. Även vår systembolagschef tycks mena att mellanölsreformen, sådan som den genomfördes i Sverige, var olycklig. I sin årsberättelse för 1971 uttalar han sig i följande pessimistiska ordalag: ”Om mellanölet inte införts hade man säkerligen sluppit det missbruk inom vissa grupper som man nu inte kan avskaffa ens om man avskaffar mellanölet.” Teoretiskt låter idén med att omstrukturera alkoholkonsumtionen från starka till svaga drycker alltjämt inte alldeles orimlig. Men här finns tydligen enligt erfarenheterna både i Sverige och kanske ännu mera i Finland konsumtionspsykologiska mekanismer med i spelet som visar att främjande av en relativt alkoholsvag dryck såsom mellanöl inte i och för sig, t.ex. genom en sådan drycks egen inneboende konkurrenskraft, slår ut alkoholstarkare drycker. Ligger det över huvud taget något alkoholpolitiskt värdefullt i idén med omstrukturering, måste denna idé tydligen i tillämpningen kombineras med kraftiga konsumtionspolitiska åtgärder av annat slag — prispolitiska åtgärder, hinder för försäljning av speciellt attraktiva alkoholdrycker i den allmänna handeln, reklambegränsningsåtgärder och vad det i övrigt kan bli fråga om. Det går inte med en mera primitiv och blind tillämpning av omstruktureringsidén. Jag skulle, fru talman, också gärna vilja diskutera frågan om huvudman för och innehållet i den föreslagna upplysningskampanjen, men jag avstår av tidsskäl och därför att jag vet att bl.a. herrar Wirtén och Stålhammar kommer att anlägga synpunkter på denna fråga som överensstämmer med mina.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

Fru talman! För sju år sedan lät riksdagen mellanölet födas — icke utan stora födslovåndor. Det finns i vårt land några frågor, vilka tycks ha förmåga att dela nationen i två läger. Till dem hör alkoholfrågorna. Den debatt som föregick riksdagsbeslutet om mellanöl bekräftar detta faktum. Den åsiktsriktning som förfäktade den uppfattningen att mellanölet skulle tränga tillbaka konsumtionen av starkare drycker segrade över den åsiktsriktning som hade motsatt uppfattning, nämligen att alkoholproblemet skulle bli större. Med dagens perspektiv på 1965 års beslut kan konstateras att bägge dessa uppfattningar tycks ha fått rätt. Förändringen av alkoholvanorna har varit markant medan samtidigt mellanölet har blivit en alltmera dominerande maltdryck, som speciellt tycks ha lockat ungdomen till att utnyttja den — tyvärr även i berusningssyfte. Följden har blivit att mellanölet har blivit den stora stridsfrågan då alkoholproblemen behandlas och diskuteras. När skatteutskottet behandlade motioner till 1971 års riksdag gick det motionärerna till mötes i så måtto att utskottet förordade, att alkoholpolitiska utredningen, APU, borde behandla mellanölsfrågan med förtur, så att årets riksdag kunde ta ställning till mellanölet. Så har skett och ett delbetänkande har lämnats av APU. Tyvärr tycks oenigheten ha varit stor inom utredningen. Det framlagda förslaget med sina reservationer spänner över hela fältet — från att mellanölet skall betraktas som rusdryck till att inga separata åtgärder alls bör vidtagas. Majoriteten i APU har föreslagit att en lagfäst 18-årsgräns för inköp skall införas och att all ölförsäljning skall ske över disk. Dessutom förordades en särskild upplysningskampanj för att motverka alkoholmissbruk. Skatteutskottet har haft att behandla propositionen 61, där departementschefen frångått förslaget med försäljning över disk men i övrigt i stort sett vidarebefordrat APU-förslaget. Till propositionen har fogats 27 motioner jämte ett yttrande från kulturutskottet, även det försett med en reservation.

Två huvudfrågor har kunnat utskiljas: för det första om mellanölet skulle anses vara rusdryck, enligt fru Åsbrinks m.fl. motion, eller icke, och för det andra om statens ungdomsråd skulle bli huvudman, som propositionen föreslog, eller CAN enligt fru Kristenssons motion. Voteringarna i utskottet klargjorde att det fanns majoritet för att mellanölet är en rusdryck och samtidigt för att CAN borde bli huvudman för upplysningskampanjen — i bägge fallen med knappast möjliga marginal, 8 röster mot 7. Själv tillhörde jag minoriteten beträffande rusdrycksalternativet och majoriteten beträffande CAN som huvudman, och jag vill något motivera mitt ställningstagande. Jag anser att departementschefen har rätt då han förordar begränsade åtgärder med hänsyn till att vi måste behandla alkoholpolitiken i hela dess vidd när utredningen lagt fram sitt slutbetänkande. Att föregripa detta på ett så drastiskt sätt som nu föreslås kan inte vara realistiskt. Det skulle dessutom få till följd att mellanölet helt försvann, eftersom Systembolaget sagt sig icke kunna svara för den distribution och försäljning som skall ersätta nuvarande ca 13 000 försäljningsställen. De som har uppfattningen att mellanölet är en rusdryck borde i klartext ha sagt rent ut att de menar att de helt vill slopa mellanölet, så att det försvinner från marknaden; det blir den effekten, om de får sitt förslag igenom. Ett annat skäl för mig har varit att det uppstår ett betydande skattebortfall om mellanölet försvinner. Storleken är svår att uppskatta men det torde röra sig mellan 250 och 500 miljoner kronor. Jag anser det uteslutet att kompensera detta bortfall genom att föreslå en skärpt beskattning av andra alkoholhaltiga drycker, eftersom departementschefen i propositionen 95 redan lagt fram ett sådant förslag i samband med sitt förslag om ändring av den direkta beskattningen. Riksdagen måste väl i någon mån tänka på sitt anseende, så att vi inte med en veckas mellanrum kommer med lika förslag på höjningar av den indirekta beskattningen för samma varusortiment. Vidare anser jag att ett totalförbud aldrig kan lösa vårt alkoholproblem. Alltför många totalt misslyckade försök i den vägen har gjorts i olika länder. Däremot kan vi riskera att starkare drycker med svårare skadeverkningar åter blir mera begärliga. Dessutom måste vi befara att langningen kommer att återuppstå i ökad omfattning. Vi kanske kommer att hamna i en situation helt motsatt den vi eftersträvar och syftar till. Nu föreslås en upplysningskampanj, på vilken 5 miljoner kronor satsas. Rätt utnyttjad borde kampanjen kunna ge en positiv effekt, även om många har den uppfattningen att upplysning är helt bortkastat på det ungdomsklientel som nu missbrukar mellanöl. Jag tycker att detta är en mycket pessimistisk uppfattning, och dessutom är den synnerligen inkonsekvent, eftersom många av tvivlarna på samma gång hävdar att dagens ungdom är så pass mycket mera mogen än gårdagens att vi bör sänka såväl rösträttssom myndighetsåldern. Genom att nu fatta beslut i enlighet med vad propositionen föreslår kan vi få fastställt, om ungdomen är mottaglig för upplysning eller inte. Det är enligt min mening synnerligen värdefullt att få detta fastställt, så att vi kan komma från dagens tyckande till konkreta bevis. Skulle det visa sig att tvivlarna får rätt och att ungdomen inte är mottaglig för upplysning, då måste vi säkerligen ompröva vår inställning till den tidigare mognad som ungdomen påstås ha och som föranlett förslag om sänkt rösträttsoch myndighetsålder. Om propositionsförslaget går igenom och vi får en försäljning med 18-årsgräns, kan besvärligheter uppstå för den personal som utsetts för direktkontakten med kunderna. Att avgöra om någon har fyllt 18 år eller ej är inte lätt. Liksom nu är fallet på systembutikerna bör ett väl synligt anslag finnas, där det klart anges att det är etr riksdagsbeslut som ligger till grund för legitimationskontrollen. Det bör i hög grad underlätta för personalens handlande, om kontroverser uppstår. Eventuellt kan meddelandet kompletteras med en röd lampa, som tänds av kassa personalen då legitimation begärs. Denna åtgärd borde ge ett psykologiskt övertag, som kunde medverka till att undvika tvistigheter. Frågan om vem som skall svara för huvudmannaskapet för upplysningskampanjen borde inte behöva vålla någon större strid, även om utskottsmajoriteten frångått propositionen och förordar CAN. Detta har skett med full förståelse för att det måste förekomma ett gott samarbete med många andra organisationer — kanske speciellt med statens ungdomsråd. Men för att en upplysningskampanj skall få avsedd effekt bör vi avvakta dess resultat, innan vi slutligen bestämmer oss för vad som skall ske med mellanölet. Jag vill även rekommendera att propositionen 61, s. 11, blir föremål för ingående studium. Där finns motivet för APU:s ställningstagande utförligt redovisat. Det är, fru talman, ytterligare en anledning för mig att yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! Först vill jag instämma i det anförande som herr Wärnberg hållit här i dag och i de yrkanden som han framställt. Jag har emellertid begärt ordet för att mycket kort beröra det särskilda yttrande som jag och några övriga utskottsledamöter har fogat till detta betänkande. I en rad motioner har framställts olika yrkanden om större samhällsinflytande över ölhanteringen. Egentligen hade vi avsett att avlämna en reservation i enlighet med dessa motionskrav. På grund av formella svårigheter att infoga en sådan reservation i utskottsbetänkandet nöjde vi oss med ett särskilt yttrande. Frågan om att också beträffande ölhanteringen fullfölja den grundläggande principen i svensk alkohollagstiftning, nämligen att alkoholhanteringen skall vara fri från enskilt vinstintresse, är ingalunda ny. Det är en gammal erfarenhet att det enskilda vinstintresset inom alkoholhanteringen utgör ett av de svåraste hindren för en framgångsrik alkoholpolitik. Det förtjänar observeras att till den slutsatsen har även, för övrigt inte oväntat, systembolagschefen Rune Hermansson kommit. Just mellanölet, säger Rune Hermansson i Systembolagets verksamhetsberättelse för 1971, är det bästa exemplet på hur privatekonomiska intressen fungerar i samband med alkohol; när försäljningen stagnerar blir aktieägarna missnöjda och marknadsföringen aktiveras. Rune Hermansson konstaterar vidare att de frivilliga restriktioner som bryggerinäringen och handeln åtog sig när försäljningen ökade, betraktas som en svår belastning trots att de endast har marginell betydelse i det stora hela. Argumentet att en friare alkoholförsäljning skulle medföra en avdramatisering av alkoholen tillbakavisar Rune Hermansson som ”ett rent antagande vars riktighet kan starkt ifrågasättas”. Ingen som intresserat sig för de effekter som det fria mellanölet fått kan undgå att dra samma slutsatser som Rune Hermansson. Till dessa synpunkter från chefen för Systembolaget kan fogas att mellanölets införande även betytt en breddning av vinstintresset till att omfatta även den enskilda handeln och kooperationen. Detta har i sin tur lett till uppseendeväckande och för svensk alkoholpolitisk tradition främmande opinionsyttringar mot sam hällets ansträngningar att komma till rätta med alkoholskadorna. Jag har velat föra fram också dessa synpunkter beträffande det enskilda vinstintresset, trots att vårt yttrande i princip endast tar upp frågan om samhällets inflytande över producentintressena. Oavsett vilket beslut riksdagen fattar i fråga om mellanölets framtid kvarstår kravet på att samhället skaffar sig ett avgörande inflytande över såväl den inhemska produktionen som importen av utländskt öl. Vi måste nu en gång för alla göra slut på bryggeriernas möjligheter att i strid mot samhällets intressen och med i huvudsak endast aktieägarnas önskan om högsta vinst för ögonen hårt marknadsföra sina ölprodukter. Bryggeriintressena svarar inte mot de krav på socialt ansvar som samhället har anledning att ställa på alla som kommer i beröring med tillverkning och marknadsföring av alkoholdrycker. Med detta anförande har jag i första hand velat stryka under allvaret i kraven på ett ökat samhällsinflytande över ölintressena. Det är min och mångas övertygelse att en absolut förutsättning för en framgångsrik alkoholpolitik är att samhället så långt som det över huvud taget är möjligt avlägsnar de enskilda vinstintressena från alkoholhanteringen. Så länge den nuvarande ordningen får bestå kan vi inte räkna med att de som drivs av ett enskilt vinstintresse skall förhålla sig lojala mot samhällets målsättning att minska alkoholskadorna. Vi kommer gång på gång, precis som fallet var t.ex. i samband med mellanölsreformen 1965, att få bevittna hur ansträngningar görs från bl.a. bryggerinäringens sida att vidga de ramar som samhället satt upp för näringen. Det kan inte anses tillfredsställande att samhället i kritiska lägen skall behöva förhandla och ingå särskilda överenskommelser med dem som av rent profitintresse hårt marknadsför varor som leder till sådana stora skador som t.ex. mellanölet skapat. Vi förutsätter därför att APU med utgångspunkt i de motioner om ett ökat statligt inflytande över ölhanteringen som behandlas i detta betänkande ägnar frågan särskild uppmärksamhet vid sitt fortsatta utredningsarbete. Fru talman! Jag har velat framföra dessa synpunkter för att ytterligare understryka vad vi framför i vårt särskilda yttrande.

Fru talman! En social verklighet är ofta svår att beskriva. Vi kan visserligen använda statistiska data, vi kan hämta stoff ur vetenskapliga och andra undersökningar, vi kan ta del av erfarenheter och kunskaper hos andra människor och vi kan komplettera det med våra egna intryck. Men ändå kan verkligheten ofta vara svår att fånga, i synnerhet om vi också vill förklara varför den ser ut på ett visst sätt, vilka faktorer som har föranlett en viss utveckling och vad som skulle hänt om en eller annan faktor hade varit annorlunda. Detta gäller i synnerhet den fråga som vi nu diskuterar — mellanölet. Vi har fått ta del av och vi kommer att få ta del av många siffror, vetenskapliga undersökningar, personliga erfarenheter och intryck, många bestämda slutsatser. Men jag kan ändå inte bli övertygad av alla de inlägg som är så klara i sin slutsats om mellanölets roll, om vad mellanölet har betytt under de gångna åren, om vad ett avskaffande av mellanölet skulle betyda. Några saker är helt klara. Vi känner konsumtionsutvecklingen. Vi vet exempelvis att spritkonsumtionen i Sverige under 1960-talet har varit i stort sett oförändrad, att vinkonsumtionen har ökat rätt väsentligt. Vi vet att mellanölskonsumtionen efter 1965 omedelbart fick en stor omfattning men att den stagnerat under de senaste två åren. Eftersom starkölskonsumtionen har minskat kan vi alltså notera en viss tillbakagång för de starkare ölsorterna. Skall vi ge en sammanfattande bild av utvecklingen efter reformen 1954 kan vi konstatera, att det har skett en övergång från starkare till svagare drycker. Vi har alltså nått ett av syftena med 1954 års reform. Vi har också nått ett av syftena med mellanölsbeslutet 1965. Detta är klara och otvetydiga fakta. Vi känner också konsumtionsutvecklingen i andra länder. Vi vet exempelvis att ökningstakten har varit högre i de andra nordiska länderna och att Sverige ingalunda intar någon ledande plats då det gäller alkoholkonsumtion och i synnerhet inte i fråga om ölkonsumtion. Så här långt kan vi beskriva verkligheten med stöd av fakta. Men det blir svårare då vi vill gå längre. En central fråga i detta sammanhang är: Hur stor är konsumtionen i olika grupper, framför allt i olika ungdomsgrupper? Det finns en del undersökningar om det. Flertalet undersökningar säger att majoriteten av svensk ungdom använder öl på ett hyfsat sätt och att mellanölet inte har någon huvudroll som berusningseffekt. De flesta ungdomar använder alkohol men på ett sådant sätt att det inte medför några problem. Men undersökningarna är inte särskilt omfattande, och de rymmer osäkerhetsmoment. Min uppfattning är därför att vi inte vet särskilt mycket om konsumtionen i olika grupper, att vi inte bör fästa särskilt avseende vid siffror om läget i den eller den gruppen, i den eller den kommunen etc. En annan central fråga är ju: Vilka problem har konsumtionen medfört? Vilka sociala och andra problem har vi fått — nya problem, skärpta problem — till följd av mellanölet? Vi har undersökningar om det också. Vi har bilder från lärare, ungdomsgårdsföreståndare m.fl., och det är ofta rätt dystra bilder. Särskild uppmärksamhet fick en bok förra året: Mellanölet — ett nytt ungdomsproblem. Det fanns oroande material i den boken. Den var engagerande men slutsatserna var ofta förenklade och överdrivna, resonemangen rätt ytliga. Jag kan inte finna annat än att det enda rimliga och hållbara svaret också på den här frågan — vilka problem mellanölet har medfört — är att vi vet inte mycket om det. Vi vet att vi har ungdomsproblem, vi vet att de i vissa avseenden har blivit besvärligare, vi vet att problemen berör flera, berör flera mycket unga människor. Men vi borde vara litet mindre säkra när vi beskriver deras art och omfattning. Och kanske den bild som vi får genom massmedia och alla uttalanden från dem som säger sig ha erfarenhet inte alltid är helt korrekta då man granskar den faktiska utvecklingen. Vi minns exempelvis debatten kring försöken med starkölsförsäljning i Värmland och Göteborgs och Bohus län. Det talades om ett mycket omfattande ungdomsfylleri, men statistiken visade att ungdomsfylleriet i själva verket minskade under den perioden. En tredje central fråga — och det är kanske den viktigaste — är: Vad är orsaken till de sociala problem vi har i dag? Många har svaret klart: Det är mellanölet. Det är mellanölet som är en huvudorsak till våra ungdomsproblem. Skulle vi få bort mellanölet, skulle vi lösa våra ungdomsproblem, säger somliga, skulle vi minska våra ungdomsproblem, säger de mera försiktiga. Det är kännetecknande för den svenska sociala debatten att man så ofta försöker finna en förklaring till alla problem, att man försöker peka ut en orsak, att man tror att man kan lösa problemen om man undanröjer denna orsak. Vi borde veta att det inte är så. Den sociala verkligheten är mycket mera sammansatt. Jag tror inte på några bestämda och entydiga slutsatser då det gäller att beskriva en social verklighet. Den enda slutsats vi kan ha rätt att dra är att mellanölet kan vara en bidragande faktor, är ett av våra sociala problem. Men vi kan inte säga någonting om hur utvecklingen hade sett ut om mellanölet inte hade funnits till under de gångna åren, hur alkoholkonsumtionen då hade sett ut, vilka ungdomsproblem vi då hade haft. Fru talman! Jag vill alltså tala för en högre grad av försiktighet, mera av nyanserade slutsatser, mindre av säkerhet och visshet, då vi beskriver utvecklingen, nuläget och framtiden, då vi bedömer mellanölets roll. Vi har fått en del underlag för vår debatt och vårt beslut. Vi har tillgång till de data som finns och de synpunkter och värderingar som myndigheter och organisationer på detta område har. Den alkoholpolitiska utredningen säger i sitt delbetänkande om mellanölet, att det finns oroande drag i utvecklingen på alkoholområdet.Utredningen diskuterade ett stort antal åtgärder och stannade för att föreslå vissa restriktioner som direkt tog sikte på att begränsa mellanölsmissbruket bland ungdomar. Utredningen avvisade bl.a. förslag om försäljningsförbud och om försäljning i systembutiker. Ett 60-tal remissinstanser yttrade sig över förslaget. De avvisade — eller tog inte upp — tanken på mellanölsförbud. Några få förordade systembutiksalternativet. Flertalet stödde utredningens förslag om en 18-årsgräns. Men meningarna var delade beträffande förslaget om manuell betjäning. Finansministern har enligt min mening dragit de riktiga slutsatserna av det material som finns, då han förordar vissa restriktioner i syfte att minska bruket av mellanöl hos unga människor men nu inte vill medverka till sådana åtgärder som exempelvis tillverkningseller försäljningsförbud eller försäljning enbart i systembutiker. Det är också en uppfattning som delas av sju av skatteutskottets ledamöter. Ett skäl för den slutsatsen är att den alkoholpolitiska utredningen nu börjar närma sig slutskedet i sitt arbete. Det hade i och för sig varit bra om utredningen nu hade varit färdig. Då hade vi kunnat diskutera alkoholpolitiken i dess helhet. Vi måste få göra en samlad bedömning av hur alkoholpolitiken skall se ut. Mellanölet är ju bara en av många alkoholdrycker. Vi bör inte i dag göra några mera drastiska förändringar av nuvarande system, då vi inom en kort tid skall få underlag för beslut om hela alkoholpolitiken. Det finns inte heller sakligt underlag för sådana drastiska förändringar i en situation då konsumtionen står stilla eller minskar. Vi kan emellertid göra en del justeringar av de nuvarande bestämmelserna. Sådana förändringar föreslås också. Låt oss besluta om dem. Skatteutskottets majoritet vill ha ett mellanölsförbud. Det kan förefalla som en enkel och effektiv lösning. Men är den så bra? Jag har inte funnit några övertygande skäl för ett sådant förbud. Jag tror att det i huvudsak skulle vara att förflytta problemen till andra sektorer, till andra former av giftkonsumtion, former som kan vara farligare både vid konsumtionstillfället och på längre sikt. Det skulle vara att skapa nya sociala problem, att skärpa en del av de ungdomsproblem vi redan har. Det är en illusion att tro att vi kan lösa ungdomens sociala problem genom ett mellanölsförbud. Detta sägs också klart i en rad vägande remissyttranden av myndigheter och organisationer med betydande erfarenhet på detta område. Fru talman! Vi som i dag säger att det inte finns tillräckliga skäl för att besluta om ett mellanölsförbud är lika medvetna om de sociala problemen och har ett lika starkt socialt ansvar som de som menar att man bör besluta om ett sådant förbud. Men vi tror inte att majoriteten har redovisat någon bra lösning. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 av herr Brandt m.fl.

Fru talman! Jag vill inledningsvis ha sagt att oavsett alla misstänkliggöranden som under åren kommit — och fortfarande kommer — från nykterhetsrörelsen, så är den här frågan för mig enbart en fråga om alkoholpolitik. Inte ens skatteinkomsterna på de alkoholhaltiga dryckerna bekymrar mig särskilt mycket. Det låter naturligtvis finanspolitiskt ansvarslöst, men jag ser frågan i första hand alkoholpolitiskt. För mig framstår det som djupt cyniskt att vi endast satsar småslantar på information, undervisning, förebyggande åtgärder och vård, när staten samtidigt håvar in miljarder på människors beroende av alkohol. Jag anser det således vara tämligen likgiltigt om ett mellanölsförbud innebär en inkomstminskning för staten på några hundratal miljoner. Om riksdagen nu skulle besluta i enlighet med förslaget om ett mellanölsförbud, så anser jag att vi skriver alkoholpolitisk historia. De riksdagsmän som senare i kväll trycker på ja-knappen gör enligt min mening ett uppseendeväckande avsteg från den målsättning och inriktning som den svenska alkoholpolitiken har haft sedan i slutet av 1950-talet och som bl.a. inneburit att alkoholkonsumtionen på olika sätt skall styras över från starka till svaga drycker. Har vi lyckats med det? Jag vill påstå att vi är på väg att lyckas. Man måste dock beakta att man inte ändrar vanor och attityder beträffande alkoholbruket på några år. Det är svårt att på några år få bort det gamla råa brännvinssupandet och alla de primitiva seder och bruk som sammanhänger med det. Och fortfarande påverkas, tror jag, de svenska alkoholvanorna av smygdrickandet, av hyssjandet, av dramatiken. Den alkoholpolitiker som inte enbart styrs av prestige och känslomässigt engagemang måste väl ändå medge att det finns visa ljusa, förhoppningsingivande fläckar i alkoholmönstret i dag. Det dricks exempelvis inte på samma sätt i dag som förr i samband med värnpliktsinryckningarna. Vinet har ersatt helan och halvan på allt fler bjudningar runt om i landet. Alkoholmängden per konsumtionstillfälle är vidare mindre. Svensken kan faktiskt i dag se en halvfylld flaska — det kunde man inte förr. ”Botten opp! ” var mottot. Att således få det svenska folket att dricka på ett mera måttligt och hyfsat sätt tar mera tid än 5—6 år. Det kan ta 10 år, det kan ta 15—20 år. Och alldeles särskilt gäller detta om vi försummar informationen och undervisningen. Mina kolleger i kammaren måste väl ändå medge att det här är en fråga som i hög grad är beroende på vad föräldrarna gör, vad lärarna gör, vad ungdomsledarna gör och vad samhället över huvud taget satsar i positivt och konstruktivt hänseende. Våra strävanden att styra över konsumtionen från starka drycker till svaga har krönts med en viss framgång, om man ser till statistiken. 1971 är det första år under vilket Systembolaget sålt mindre sprit än vin — spritförsäljningen sjönk från 53 miljoner liter till knappt 51 miljoner liter — och vidare har den totala alkoholförsäljningen i landet, mätt i ren 100-procentig alkohol per vuxen, dvs. invånare över 15 år, sjunkit. Jag tror det var herr Wiklund i Stockholm som just efterlyste snabba åtgärder, så att vi skulle kunna få ned den totala konsumtionen snabbt. Det är alltså första gången sedan 1960 — bortsett från strejkåret 1963 — som så sker. Nedgången från 7,16 till 7,01 liter ren alkohol är inte särskilt stor, men det är ändå en nedgång — trenden har brutits. Det är glädjande att en ända från 1960 obruten stegring av den totala alkoholförsäljningen i landet för första gången har bytts mot en minskning. 1971 innebär alltså en förhållandevis kraftig ändring av utvecklingen. Huruvida den skall bli bestående är svårt att sia om. Men nog är det väl märkligt att svenska politiker med denna vetskap, och dessutom med vetskapen att alkoholpolitiska utredningen snart blir färdig med sitt huvudbetänkande, tydligen är beredda att fatta beslut om en viktig del av helheten. Är jag då inte oroad av missbruket? Jo, självfallet. Jag är lika oroad som jag var på 1950-talet av det hejdlösa starkspritdrickandet eller av det tilltagande ungdomssupandet före 1965. Jag har förmånen att jämsides med riksdagsarbetet stå i tämligen god och bred kontakt med människorna utanför det här huset — som många av mina kolleger — och på nära håll ser och upplever också jag fruktansvärda mänskliga tragedier på samhällets baksida och yttringar av ett i vissa delar sjukt samhälle. Men då borde väl jag också säga ja till ett mellanölsförbud? Tänk, fru talman, om problemet var så enkelt! Det är i sanning en illusion att tro att man löser det mycket svåra och komplicerade svenska alkoholpolitiska problemet genom att ta bort mellanölet, eller att med andra ord sänka alkoholhalten i öl med 0,8 procent, från 3,6 till 2,8 procent. År 1965 tillsattes den alkoholpolitiska utredningen, och vi tio ledamöter med ett större antal experter har nu arbetat i över fem år med det alkoholpolitiska problemet, därav i ett och ett halvt år med mellanölsproblemet. Flera vetenskapliga undersökningar har utförts, och vi har i utredningen verkligen diskuterat dessa frågor fram och tillbaka. Så småningom kom sakkunnigutredningen fram till att problemet tyvärr inte kan lösas bara med att ta bort mellanölet. Av de 63 remissinstanser som yttrat sig över utredningens betänkande hade 58 samma uppfattning som utredningen, dvs. att problemet inte löses i dag så enkelt som genom att bara ta bort mellanölet. Vi har här i Sverige en lång och stabil politisk och parlamentarisk tradition, som inte kännetecknas av förhastade beslut vare sig mot en bred och kompakt sakkunnigopinion eller mot en bred och djupt förankrad lekmannaopinion.

Vad är då mitt alternativ? Ja, med det alternativ som vi står inför i dag kommer jag naturligtvis att rösta nej, dvs. jag tillstyrker regeringens och utskottsreservanternas förslag, som innebär att vi får en lag om en 18-årsgräns och en skärpning av kontrollen samt att vi äntligen får gehör för kravet på ökad information. Men, fru talman, på litet längre sikt måste alkoholpolitiken bli föremål för en genomgripande helhetsdiskussion, och den får vi ju ganska snart med tanke på att alkoholpolitiska utredningens huvudbetänkande är aviserat. Det alkoholpolitiska problemet kan inte behandlas utan att man närmare studerar hur det svenska samhället fungerar i stort som i smått. Vi måste också studera de enskilda människornas situation. Varför dricker man? Gör man det därför att det är gott — eller därför att den sociala balansen saknas? Visst har människorna i allmänhet i dag materiella problem. Det står helt klart. Men jag tror ändå att det är problem av en annan art som i detta sammanhang särskilt måste studeras. Jag tänker exempelvis på ensamhetsproblemen, på barnen i splittrade hem, på de ensamstående, på familjer som har flyttat från glesbygd till tätort och inte finner sig till rätta, på människorna på arbetsplatsen som inte på samma sätt som förr når kontakt med sina arbetskamrater samt på de gamla som i dag inte får leva tillsammans med den yngre generationen på samma sätt som förr. Enligt låginkomstutredningen har 10 procent av den vuxna befolkningen — det är omkring 600 000 medborgare — inte umgänge med vare sig släkt eller vänner. De är med andra ord isolerade från omvärlden. En femtedel av dem — det är 107 000 människor, också detta enligt låginkomstutredningen — är dessutom ensamboende och därmed totalisolerade, och av dessa totalisolerade är två tredjedelar män och en tredjedel av dessa är pensionärer. Nästan hela denna grupp tillhör socialgrupp 3. Jag vet att många, och kanske särskilt inom nykterhetsrörelsen, rycker på axlarna åt detta resonemang. Jag har varit med i en debatt där en av de mest framträdande representanterna för nykterhetsrörelsen har ropat ut i salen att det var nonsens. Ryck gärna på axlarna och ropa gärna ut att det är nonsens, men jag är övertygad om att det finns ett samband med det svenska alkoholpolitiska problemet. Jag tror också att det sätt på vilket människorna upplever sin trygghet i dag påverkar livssituationen. Se exempelvis på befolkningsomflyttningarna eller strukturomvandlingarna inom yrkeslivet eller på arbetslösheten eller hälsofarorna eller på det förhållandet, att man får dålig information på arbetsplatsen eller i samhället över huvud taget. Vad innebär det för tryggheten? Förr kunde folk lita på vad som stod i tidningarna och vad som sades i radio. I dag vågar man inte lita på massmedia. Vad betyder detta för tryggheten? Och för övrigt förstår man inte vad de säger. Vad innebär vidare brottslighetsutvecklingen, miljöfarorna och trafikdöden för människornas trygghetskänsla? En annan faktor som jag anser att man också måste ta hänsyn till är faktiskt hur meningsfylld människorna finner tillvaron. Gå exempelvis ut och fråga folk: Vad lever du för? Vilket är ditt livsmål? Fråga de gamla, fråga de äldre som är arbetslösa, fråga de ungdomar som inte trivs och finner sig till rätta i den skola som vi har försökt att reformera. Fråga också de ungdomar som redan nu vet att det kommer att bli besvärligt för dem att få arbete efter avklarad yrkesutbildning. Fråga ungdomarna som i dag går arbetslösa vad de känner för mening med tillvaron. Fråga också många, många kvinnor som i dag sliter med två jobb: ett i hemmet och ett utanför hemmet. Fråga de människor som i dag tvingas att extraknäcka för att kunna klara sig och sin familj materiellt. Fråga även de människor som står vid löpande bandet i fabriken och inte vet särskilt mycket om sin roll i produktionsprocessen. Fru talman! Jag skulle behöva ytterligare minuter för att också beröra vilken roll boendemiljön spelar i detta sammanhang eller det sätt på vilket vi utnyttjar fritiden, men jag skall begränsa mig till det som jag nu har sagt — jag tror att jag har antytt för kammarens ledamöter på vilket sätt jag anser att vi måste nalkas det här problemet. Till detta kan komma de funderingar som man har om det framtida samhället, som med största säkerhet kommer att bestå av människor som fått mera information, mera kunskaper, som dagligen kommer i kontakt med flera åsikter och som har och kräver ett större medinflytande i samhällslivet och i arbetslivet. Talar våra aningar om det framtida samhället och dess människa för ett förbudssamhälle eller för ett fritt och öppet samhälle? Den frågan är inte bara intressant; vi måste som politiker — och inte minst som alkoholpolitiker — försöka besvara den. Jag har förbigått många argument och delproblem. Jag har inte heller bemött mina kollegers inlägg. Det beror på tidsbristen. Jag slutar mitt anförande med att yrka bifall till reservationen 1.
Fru talman! Herr Wennerfors” inlägg föranleder mig att i egenskap av utskottets talesman säga ett par ord. Jag instämmer i en stor del av vad herr Wennerfors säger om det samhälle vi har, den stress vi lever under och allt annat. Men kommer vi inte att behöva ganska lång tid på oss innan detta samhälle blivit ändrat? Vill herr Wennerfors fortsätta att bedöva det svenska folket med en alkoholdryck eller någonting annat intill den dag då han hunnit ändra samhället? Är samhället i dag sämre än det var på 1930-talet? Är det inte i stället bättre? Kan man då skylla allting på samhällsbesvärligheter när det gäller alkoholkonsumtionen? Sedan tycker jag att det är att göra våld på sanningen att säga att vi lyckats med den alkoholpolitiska målsättningen: att driva över konsumtionen från starka till svagare drycker. Samtidigt kan man i herr Wennerfors egen utredning läsa att vi i dag fått en våldsam ökning i konsumtionen av den 3,6-procentiga drycken och en lika eller nästan lika våldsam minskning av den 2,8-procentiga. Det är alltså precis tvärtom. Den alkoholhistoria som herr Wennerfors var med om att skapa 1965 innebar att vi drev konsumtionen från svagare till starkare drycker. Påståendet att mellanölet skulle ha hållit spriten tillbaka är felaktigt, eftersom den hölls tillbaka innan mellanölet kom tack vare vinpropagandan och den därav följande ökningen i vinkonsumtionen. Har herr Wennerfors aldrig hört talas om att alkoholkonsumtionen brukar gå ned i en konjunktursvacka? Kan herr Wennerfors verkligen ta 1971 års mikroskopiska minskning som tecken på att kurvan har vänt? Jag tror att redan siffrorna från första kvartalet 1972 kan bevisa motsatsen.
Fru talman! I vad gäller 1930-talets samhälle vill jag gärna instämma i att människorna då hade det sämre såväl materiellt som kulturellt och andligt. Vi har fått ett bättre samhälle, herr Wärnberg, men herr Wärnberg måste också instämma med mig i att detta inte har löst alla problem. Jag tror t.o.m. att herr Wärnberg sade det. Det är dessa problem, framför allt de icke-materiella, som enligt min mening har ett nära samband med det alkoholpolitiska problemet. I vad gäller spritkonsumtionen är det riktigt att den minskade 1971 med 4—5 procent, men sedan 1965 har den minskat med 7 procent. Vi har verkligen fått en stagnation och t.o.m. en minskning när det gäller spritkonsumtionen. Det bör vi ta hänsyn till när vi debatterar denna fråga.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att lägga fram några synpunkter som Handelsanställdas förbund har i den fråga som nu diskuteras. Som framgår av remissyttrandet över alkoholpolitiska utredningens förslag anser förbundet i likhet med det överväldigande antalet remissinstanser att förbud inte är den riktiga lösningen av problemet. Förbundet är här inne på samma linje som LO och TCO, två av de politiska ungdomsförbunden, Nykterhetsorganisationen Verdandi och statens ungdomsråd för att nämna några exempel. Bakom förbundets ställningstagande ligger ett flertal seminarier för berörda medlemmar, dvs. utgångskassörskor och butiksföreståndare. Dessa seminarier har anordnats tillsammans med ABF, Konsum, SSU, Unga örnar och Verdandi. Vid seminarierna har konstaterats att problemen varit begränsade till ett fåtal försäljningsställen. Det är framför allt vid försäljning på sena kvällar och söndagar som problemen varit störst. Jag har därför tillsammans med Alf Pettersson i Malmö i motion nr 1603 föreslagit att dispens för försäljning av mellanöl på söndagar samt efter kl. 20.00 på vardagar inte skulle få medges. En hel del kommuner avslår konsekvent framställningar om dispens. Jag ställer i dag inget yrkande om bifall till vårt förslag, men jag vill dock uttala förhoppningen att även övriga kommuner skall vara ytterst restriktiva. Jag tycker det var bra att skatteutskottets ordförande herr Brandt i dag uttalade samma uppfattning. Detta uttalande av skatteutskottets ordförande betyder ett starkt stöd för de anställda då de i vederbörande kommuner yrkar avslag på dispensansökningar. I likhet med en rad andra organisationer, bl.a. dem jag nyss nämnde, har Handelsanställdas förbund också yrkat avslag på en lagstiftning om 18-årsgränsen. Sedan två år tillbaka gäller en överenskommelse mellan riksskatteverkets alkoholbyrå, de handelsanställdas och livsmedelsarbetarnas fackförbund samt livsmedelshandelns och bryggerinäringens organisationer om att ingen försäljning skall äga rum till ungdomar under 18 år. På olika sätt bedriver förbundet en upplysningsverksamhet bland berörd personal om denna överenskommelse och om de sociala problemen i sammanhanget. De affärsanställda vill inte negligera dessa problem, utan vill aktivt deltaga i arbetet för att få bort skadeverkningar. Vi har alltså ingenting emot gränsen 18 år, men vi skulle helst se att denna frivilliga överenskommelse fick gälla åtminstone till dess alkoholpolitiska utredningen är klar med sitt slutbetänkande och då ytterligare erfarenheter har vunnits av verksamheten. Vi är rädda för att de anställda skall få arbeta under åtalshot om de vid något enstaka tillfälle av misstag skulle råka bryta mot bestämmelsen. Eftersom vi inte fått stöd från någon ledamot av utskottet skall jag inte heller här ställa något yrkande. Vi vill för dagen nöja oss med vad utskottets reservanter säger, nämligen att det förutsättes ”att APU kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt den här behandlade frågan vid sitt fortsatta arbete”. Vi får ju möjligheter att återkomma ifall olägenheterna blir alltför stora. Till sist vill jag instämma i utskottsreservanternas reaktion mot de provokationer och försök till angiveri som organiserats i syfte att sabotera den frivilliga överenskommelsen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Riksdagen tar verkligen på sig ett tungt ansvar om den förödande mellanölsfloden får fortsätta att förstöra vårt folk och i synnerhet Sveriges ungdom. Skadeverkningarna kommer i så fall att fortsätta och, vad som är ännu värre, de kommer troligen att öka. Om vi inte nu tar itu med mellanölsproblemet, kommer de som har vinning av tillverkningen att ta detta som ett tecken på att nu är det fritt fram för att kapa åt sig ytterligare profit, naturligtvis utan att ta minsta ansvar för skadeverkningarna. Vi har nu sex sju års erfarenhet av hur mellanölet verkar. Det kan bara karakteriseras med ett par ord: spåren förskräcker. Det är ett av de största misstagen i alkohollagstiftningen som vi gjort när mellanölet infördes 1965. Att stora delar av Sveriges ungdom skall få förstöras av mellanölsfloden är förfärande. Det är två erfarenheter man fått under den här tiden som jag vill betona i denna debatt. Ofta framhåller man att mellanöl som bara innehåller 3,6 procent alkohol inte kan vara så farligt, eftersom man fritt kan köpa starkare drycker som vin och sprit. Men det bör nogsamt observeras att det inte alltid är alkoholstyrkan som är det avgörande, utan det är lättillgängligheten och marknadsföringen som betyder så mycket. Den andra faktorn som inverkar är mellanölets bedräglighet. Både äldre och yngre invaggas mycket lätt i trygghet med orden ”detta är bara öl, varken vin eller sprit jag dricker”. Men hur många är medvetna om att en burk mellanöl innehåller lika mycket alkohol som 5 centiliter brännvin? Det är en väl tilltagen snaps. Tänk på vilken inverkan detta har på en 12— 13-åring med hans relativt låga kroppsvikt. Mellanölet blir på det sättet en farlig tillvänjningsdryck för ungdomen. För den som börjat dricka en alkoholdryck som mellanöl är steget mycket kort till att fortsätta med starkare drycker. På det sättet medverkar de: till att skola upp en grupp människor som förr eller senare blir alkoholskadade. Om jag sammanfattar vad jag nu har sagt är det att lättillgängligheten och bedrägligheten är två farliga faktorer när det gäller mellanölets skadeverkningar. Vidare har det talats om konsumtionen. Herr Wennerfors och andra har uttalat sin glädje över sänkningen 1971 — och den är jag också glad över. Men varför inte tala om 1972? Varför inte tala om att mellanölkonsumtionen under januari—februari—-mars steg med 1 300 000 liter och starkölskonsumtion med 50 000 liter? Det är färskare siffror, och tyvärr kan vi inte säga att trenden vänt nedåt utan i stället har den vänt uppåt. Det var alltså en högst tillfällig nedgång under år 1971. Vidare har bl.a. herr Mundebo talat om en övergång, och hans argument har redan bemötts av herr Wärnberg. Det har inte, herr Mundebo, skett någon övergång till svagare drycker. Spritdryckskonsumtionen är nu ungefär lika hög som 1954 — motbokens sista år — medan vinkonsumtionen har mer än tredubblats och maltdryckskonsumtionen nu är 124 procent högre än vid den tiden. Då får man det resultat som man kan läsa om i Dagens Nyheter i dag i en artikel som heter Kan kurvorna vändas? Där anförs bl.a.: ”Så infördes mellanölet hösten 1965. På de sju åren därefter har den totala alkoholförbrukningen stigit från 5 till 7 liter enligt samma mått. Mellanölets andel därav är nu 2 liter.” — Det rör sig alltså om ren alkohol. Artikeln fortsätter senare: ”Mellanölet har sedan introduktionen i mitten av 60-talet bara praktiskt taget slagit ut den alkoholsvagare pilsnern och ökat alkoholförbrukningen i landet med 40 procent.” När man talar om att det skulle ha skett en övergång till svagare drycker talar man om något slags kvacksalverinykterism. Det är att släcka elden med bensin. Verkan har tyvärr inte alls varit en övergång — jag skulle verkligen ha önskat det, men det är inte så. Jag tror att det råder stor enighet även bland dem som av andra skäl vill behålla mellanölet på det sätt som det nu hanteras, att det har medfört avsevärda skadeverkningar. Detta har omvittnats av personer i ansvarsställning så många gånger att det inte behöver upprepas. Särskilt vill jag påpeka att personer som inte avstår från alkoholdryckerna helt men som i sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt med problemet, har förordat restriktiva åtgärder mot mellanölet. Det är framför allt sådana som lärare, vårdpersonal, domstolspersonal och poliser som på nära håll sett vad mellanölet kan ställa till med. Om man sålunda skulle vara enig om att mellanölet har större eller mindre skadeverkningar uppstår frågan om så stora olägenheter skulle uppkomma, om man tar in mellanölet på systembolagen, att det skulle överväga skadeverkningarna. Ett vanligt argument är att den skötsamme inte skall lida för att många missbrukar mellanölet. Det bör då observeras att den skötsamme sannolikt kan planera både sin tid för inköp och sin ekonomi, och då kan han i fortsättningen köpa sitt mellanöl, om han vill ha det, på Systembolaget. Det är felaktigt att säga att det inte skall finnas mer, att det försvinner, därför att det står ju inte i författningen att det skall tillverkas ett starköl med en alkoholhalt av 4,5 procent, utan det står att det får tillverkas öl med en alkoholhalt av högst 4,5 procent. Då föreligger det inget hinder för att tillverka 3,6-procentigt öl, det är bara så att det försäljs på Systembolaget. Det är alltså inte borta, och den skötsamme kan gå till Systemet och köpa öl om han vill. Borde då inte denne skötsamme kunna uppoffra något för att rädda en stor grupp ungdomar som nu kommer in på avvägar genom mellanölet? Är det inte en samhällslojalitet att inte bara tänka på egen bekvämlighet att kunna köpa enkelt? Man borde väl kunna tänka på alla dem som inte kan klara detta utan förstörs genom mellanölet. Ett av de flitigt använda argumenten för att hålla mellanölet så fritt som möjligt och rent av truga det på ungdomen är att om det inte funnes mellanöl så skulle det drickas starkare drycker eller användas narkotika. Det är en mycket egendomlig argumentering, som blev bemött i herr Wärnbergs utmärkta anförande, som jag helt instämmer i. Den utgår från en fatalistisk uppfattning att man inte kan påverka sitt eget beteende, och därom tvista ju de lärde. Det ligger dock en ovedersäglig sanning i vad de amerikanska länksällskapen säger, när de talar om social drinking. Man börjar med att dricka en ytterst liten kvantitet för sällskaps skull. Den ökas undan för undan vid detta sällskapsdrickande, och så småningom blir en grupp alkoholskadad. Den gruppen kan bli större eller mindre beroende på hur stort rekryteringsunderlaget är. Nu är ju mellanölet en av de farligaste tillvänjningsdryckerna för ungdomarna genom att det är så bedrägligt. Man börjar med att dricka mellanöl, och sedan tar man steget vidare mot starkare drycker. Vad värre är är att en undersökning, som gjordes av skolöverstyrelsen, visade att mellanölet, i stället för att hindra narkotikabruket, i många fall medverkade till att skapa narkomaner. Ungdomar, som i nyktert tillstånd avböjde narkotika, kunde efter förtärande av en eller flera burkar mellanöl förmås till att pröva narkotika. Det är alltså raka motsatsen till vad man har påstått här i en del fall. På det sättet kommer vissa ungdomar genom mellanölet att hamna i det farliga narkotikabruket. Nu hör man ibland invändningen att vi inte löser ungdomsproblemen med att ta bort mellanölet. Nej, självfallet inte. Ingen har påstått det, men om vi ändå har ett ungdomsproblem i vårt land, skall vi då förvärra det genom att låta mellanölsfloden välla fram över landet? Alla, inte minst riksdagsmännen, är nu utsatta för en hänsynslös propaganda från bryggeriindustrin. Framför allt vill jag brännmärka en del av de synnerligen tendentiösa undersökningar som gjorts för att visa att det bara är 10 procent som vill ha in mellanölet på Systembolaget. En omfattande undersökning, utförd av Sveriges Radio, visar emellertid att 39 procent vill ha in mellanölet på Systembolaget och att 8 procent vill förbjuda mellanölet helt. Det är således 47 procent. Jag skall inte vidare gå in på dessa undersökningar, som har gjorts på ett så besynnerligt sätt. Jag vill bara nämna att skolöverstyrelsens chef en gång kallade denna hänsynslösa marknadsföring för ett sabotage mot ungdomen. Det är en asocial reklam som har bedrivits. Det talar för att man borde vidta hårdare åtgärder. Jag har i en motion tillsammans med en del andra föreslagit att vi skulle förstatliga bryggeriindustrin eller ställa den under sådan kontroll att den inte skulle ha något vinningssyfte. Jag är givetvis intresserad av att åtgärder vidtas i den riktningen. Herr Engkvist har ju visat på att i ett särskilt yttrande detta så att säga finns skickat till alkoholpolitiska utredningen, och jag hoppas att utredningen lämnar förslag så snart som möjligt. Jag har inte ändrat uppfattning på något sätt utan anser att bryggeriindustrin har förverkat förtroendet att få fortsätta som den gör nu. Så har det talats något om den ekonomiska sidan. Är det inte ett cyniskt resonemang att tala om affärernas förtjänster och mot dem ställa det som förstöres för Sveriges ungdom? Ekonomiska ting väger synnerligen lätt mot denna förstörelse. Det har citerats en del från Systembolagets verksamhetsberättelse, och det kan vara intressant att läsa mer ur den, i synnerhet för herr Brandt, som är ledamot av styrelsen. Direktör Hermansson skriver bl.a. följande i verksamhetsberättelsen: ”Till den klart övervägande delen beror utvecklingen under 1960-talet på ölförsäljningens frammarsch. Denna började ungefär samtidigt med liberaliseringen av ölförsäljningen genom 1962 års ölförsäljningsförordning och den accentuerades starkt när mellanölet infördes.

Jag vill sluta med att erinra om vad en av våra främsta vetenskapsmän, som nu inte mer finns bland oss, professor Göran Liljestrand, sade en gång om sin personliga inställning till alkoholen och samhället. Han sade: ”Om jag genom att vara nykterist endast kan rädda en enda från alkoholismen är det nog för mig för att avstå från alla Skall vi inte kunna tänka på liknande sätt i denna kammare, bortsett från personliga åsikter?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
Fru talman! Herr förste vice talmannen Bengtson hänvisar till en artikel i Dagens Nyheter. Då vill jag bara påpeka att denne Alsén för resonemangen bara fram till 1970, när han nämner att vi har haft en ständig ökning av alkoholkonsumtionen. Det typiska är alltså att han inte anger att den totala alkoholkonsumtionen 1971 hade minskat från 7,16 liter till 7,01 liter ren alkohol per invånare över 15 år. Han nämner inte heller att ölkonsumtionen har stagnerat. 1971 hade ölkonsumtionen, såväl II A som II B, liksom året tidigare minskat något. 1969 var ölkonsumtionen i ren alkohol 2,53 liter och 1971 var den 2,46 liter per invånare över 15 år. Även starkölet uppvisar samma tendens, och trenden nu är ungefär densamma. Jag tycker att det också är av intresse för både herr Bengtson och mig att konstatera att lättölskonsumtionen ökade med 40 procent förra året. Trenden visar på en liknande utveckling i år.

Fru talman! Var och en känner till att ekonomin påverkar konsumtionen. 1971 var ett år med en kärv ekonomi, vilket kan ha inverkat. Men herr Wennerfors talade fortfarande inte om den långa trend som herr Wennerfors tidigare nämnde. Jag utgick från 1954, då den liberaliserade alkoholpolitiken infördes, och från 1954 och framåt visar alkoholkonsumtionen en förfärande utveckling. Varför inte fortsätta, herr Wennerfors, och inte endast ta konsumtionen 1971? Jag nämnde att mellanölskonsumtionen under första kvartalet 1972 ökade med 1 300 000 liter och starkölskonsumtionen med 50 000 liter. Vi har ännu inte fått någon uppgift om spritdryckskonsumtionen, men tyvärr kan man befara att även den har ökat. Det är alldeles för litet att fästa sig vid endast ett år och binda upp hela sitt resonemang på den enkla statistiken.
Fru talman! Om man nu talar om den långa trenden, herr förste vice talman Bengtson, skall man väl också ta med 1971 när det gäller den totala alkoholkonsumtionen. Att ölkonsumtionen under första kvartalet i år uppvisade en ökning jämfört med förra året beror på att påskhelgen i år inföll i mars.
Fru talman! Detta är tredje gången under min tid såsom finansminis ter som jag deltar i en öldebatt, som har — föreställer jag mig — dygnslång karaktär. Jag kanske inte har något speciellt behov av att delta just i en öldebatt. Jag gör det närmast därför att jag på ämbetets vägnar har ansvaret för att propositioner av detta slag signeras av mig innan de läggs på riksdagens bord. Efter att ha avlyssnat den debatt som fördes för ungefär 15 år sedan samt debatten här i dag — jag kan säga detsamma om debatten 1965 — kan jag konstatera, att argumenten i långa stycken är väldigt ensartade, vilket de måste vara, även om en och annan debattör är ny i talarstolen. Jag har, fru talman, med avsikt suttit stilla i bänken och väntat på att det mesta av det som kan sägas i denna debatt skulle få sägas av andra, så att jag följaktligen kunde vara relativt koncentrerad i detta inlägg. Det har moraliserats en hel del i denna debatt, vilket väl är förklarligt. Eftersom jag ser på hela denna fråga utifrån helt andra utgångspunkter, har jag svårt att följa med i moraliseringarna. Det har frågats: Hur kan man vara så hjärtlös, om jag får använda det uttrycket, och ha så liten förståelse för vad det här gäller, att man börjar föra in finansiella synpunkter? Detta är ju en alkoholpolitisk fråga, där det rör sig om helt andra ting. Där bör sådana enkla och triviala argument som inkomster till statsverket självfallet inte spela någon roll. Jag vill minnas att herrr Wärnberg reagerade mot reservanternas skrivning, där dessa synpunkter förekommit. Skall jag vara riktigt ärlig, och det skall man väl alltid vara, betraktar jag dessa frågor varken som renodlat alkoholpolitiska eller som renodlat finanspolitiska. Vi har tillämpat en ordning, där vi har sagt att alkoholen inte skall bli relativt sett billigare än andra varor. Följaktligen har vi låtit indexutvecklingen påverka den speciella punktbeskattning som alkoholvarorna är underkastade. I det sammanhanget har vi försökt driva en viss alkoholpolitisk prispolitik genom att genomföra större prishöjningar på de mera farliga alkoholdryckerna och beskedligare prishöjningar på de beskedligare dryckerna. Det har varit den alkoholpolitiska linjen i prishöjningarna. Och jag skall gärna säga att principen att denna vara med hänsyn till sin natur inte bör bli billigare i förhållande till andra varor som människor konsumerar har varit en ganska bekväm och enkel utgångspunkt för justeringarna. Å andra sidan är det klart att dessa skatter också fyllt en uppgift i finansministerns budget — jag vore inte ärlig om jag inte erkände det. Slutsatsen blir därför att det varken varit rent ekonomiska synpunkter eller rent alkoholpolitiska synpunkter som varit avgörande, utan för finansministern har det varit en kombination av båda. Men jag skall villigt erkänna att det är de alkoholpolitiska argumenten som varit vägledande när prisstegringarna initierats. Jag vill fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på en annan detalj, som inte riktigt kommit fram i debatten. Vi lever i en tid då vi får räkna med en mera intensiv integration mellan vårt land och omvärlden. Det gäller även i fråga om mänskliga beteendemönster. Vi reser flitigare till andra länder, och andra länders invånare reser flitigare till vårt land. Vi skickar under sommarlovet i stor utsträckning våra ungdomar till andra länder för att de skall få litet hjälp i sin språkutveckling, och vi gör det i det allmänt hälsosamma syftet att de skall få umgås med andra människor och lära känna andra nationers vanor. Om den utvecklingen fortsätter får vi också räkna med att den uppväxande ungdomen även i fråga om sina vanor och vid sin konfrontation med alkoholen får mer av ett internationellt beteendemönster än de har så länge vi lever instängda i vårt eget land. Det spelar naturligtvis också en viss roll för utvecklingen av alkoholkonsumtionen och låt mig gärna säga ölkonsumtionen i framtiden. Ölkonsumtionen här i landet har ökat sedan 1965 — här har under debattens lopp exercerats statistik i stor utsträckning — när mellanölet blev en bruksvara för den stora delen av svenska folket. Trots detta är vår konsumtion av öl fortfarande låg. Även om man räknar in maltdrycker som svagdricka och lättöl, som ju även den mest föredömliga nykterhetsman anser sig kunna konsumera, är förbrukningen per invånare bara hälften så stor i Sverige som i Danmark eller England, två nationer som vi umgås rätt mycket med. Och i det mera centrala Europa finner man ölkonsumenter av respektingivande omfattning såsom Västtyskland och Belgien — jag ser då till förbrukningen utslagen på antalet invånare. Där har man en konsumtion av öl som är tre gånger så stor som vår. Har nu vår konsumtion i stort sett stagnerat — det är mycket som talar för det, och ingen är ledsen för det — så får vi nog i det här internationella sällskapet betrakta oss som måttlighetsförbrukare av den vara vi nu diskuterar och som väckt ett sådant intresse, av talarlistan att döma.

Och jag skulle väl inte ha gjort det om inte riksdagen uttalat ett uttryckligt önskemål att jag skulle bryta ut frågan om mellanölet och behandla den som en speciell detalj i det stora komplexet av alkoholpolitiska frågor och servera riksdagen ett förslag i det avseendet. Det var därför inte överraskande att remissvaren var mycket kritiska mot förfaringssättet att rycka ut en ganska väsentlig bit av det stora problemet och försöka lösa den frågan isolerad från de övriga. Regeringen var ganska betänksam inför denna remissopinion och tvekade att lägga fram förslag för riksdagen, men riksdagens klara beställning vägde över, och följaktligen blev det ett förslag. Jag erkänner villigt att det inte var några stora förändringar i läget som föreslogs; förslaget var ett klart provisorium och ett tillmötesgående mot utredningen. Det gällde att lagfästa 18-årsgränsen. Jag gick litet längre än utredningen genom att föreslå en 18-årsgräns även för utskänkningen och inte bara för försäljningen och utminuteringen. Däremot vägde den mycket bastanta och eniga remisskritiken alldeles för tungt när det gällde diskförsäljningen, och det blev ingenting av med det förslaget. Den stora nyheten i förslaget är anslaget på 5 miljoner till propagandaverksamhet mot missbruk, det må gälla mellanöl, narkotika eller andra stimulantia som ungdomen använder. Det är en i ekonomiskt avseende kraftigare satsning än vi har vågat oss på tidigare, och det är det stora greppet i det i övrigt ganska blygsamma provisorium som nu serveras riksdagen, någonting som också kommit i skymundan i debatten, därför att den har förts från de traditionella nykterhetspolitiska utgångspunkterna. Man kan här i landet fritt köpa starksprit i, vill jag minnas, 300 butiker, placerade på sådana platser att ingen egentligen på grund av avståndet behöver avstå från det. Är det långt finns det ju möjligheter tili reguljära skickebud, som det heter på enkelt språk. Följaktligen är det väl ingen i detta land som egentligen behöver sakna den starka varan om han önskar den. Det är en vara som håller från 35 upp till 45 procent alkohol. Vid sidan av detta har man starkvinet med upp till 20 procent, lättvinet med upp till 12 procent och detta mellanöl med 3,6 procent alkohol. Naturligtvis står man litet frågande för att varan med 3,6 procent alkohol har fått en sådan central betydelse i debatten, när de andra och så mycket starkare varorna helt går utanför skottlinjen, i varje fall i dagens läge — vi kommer väl tillbaka till detta skulle jag tro. Nu är ju den alkoholpolitiska utredningen sammansatt med hänsyn till att folk som brukar alkoholdrycker och folk som inte brukar alkoholdrycker skall få tillfälle att anföra sina argument, låta dem mötas, och därefter i lugn och ro försöka dra slutsatserna av det. Och man har ju tagit ganska god tid på sig, eftersom man har suttit i sju år — det kanske blir åtta år innan det blir färdigt. Jag tycker således att de som talar för nykterhetsrörelsen och den absoluta avhållsamheten i detta avseende borde kunna med viss förtröstan lita på sina representanter i den alkoholpolitiska kommittén. Denna har ju icke varit benägen att på förhand göra så hårda ingrepp i alkohollagstiftningen att man skulle förbjuda mellanölet i den handel och marknadsföring som vi i dag har. Jag finner således att opinionen i riksdagen går mycket längre än vad denna opinions företrädare i den alkoholpolitiska kommittén har ansett vara nödvändigt och erforderligt.

Det var detta som var motivet för att man släppte starkölet i Värmland. Det blev — vilket också har erinrats om — en mycket häftig debatt kring detta. Jag var så pass pinad av den debatten att jag — med regeringen bakom mig — avbröt detta försök. Jag har i efterhand blivit upplyst om att jag måhända var ute för tidigt när jag avbröt försöket med starkölsförsäljningen i Värmland. Systembolaget och andra, som har gjort vissa undersökningar, kom till den slutsatsen att man, om man såg på den totala alkoholkonsumtionen, faktiskt kunde avläsa en nedgång under de veckor som starkölet var fritt i Värmland. Nåja, det där tillhör historien, men det är ändå ett uttryck för den gamla sanningen att man knappast kan rycka loss en vara inom det här avsnittet och dra sina slutsatser efter den. Man tvingas nog att se det hela i sitt sammanhang. Jag nämnde nyss att man flitigt har exercerat statistik under debatten, och det är i och för sig ganska naturligt, eftersom det ju stås till tjänst med sådana här statistiska upplysningar i riklig mängd. Men när man debatterar om huruvida alkoholkonsumtionen har ökat i vårt land sedan motbokstiden eller inte, tror jag inte att det lönar sig särskilt mycket att dra slutledningar av utvecklingen under den ena eller andra månaden. Man kan rent allmänt säga, att i fråga om starkspriten har vi i varje fall inte ökat konsumtionen. I fråga om vin och öl har vi ökat konsumtionen. Totalt har vi ökat konsumtionen, om man lägger ihop alltsammans. Men det vore ju underligt om vi inte skulle ha gjort det. Under motbokstiden hade vi ju en gentemot kvinnan diskriminerande reglering. Den gifta kvinnan var ju inte betrodd att ha sin egen motbok. Var hon däremot ensamstående och självförsörjande kunde hon i bästa fall tillerkännas rätten att inhandla en liter i kvartalet, om jag minns rätt. Det blev sålunda någonting av en kvinnans frigörelse 1955. Hon jämställdes med mannen i fråga om konsumtionsvanorna. Det kom således in, även om man inte skall övervärdera det, en ny köpkraftkategori på den här konsumtionsvarans område. Från den utgångspunkten är det kanske inte så överraskande, om en viss stegring i den totala alkoholkonsumtionen blev följden. Ett annat argument som jag också vill understryka är att under de 17 åren sedan 1955 har det självfallet hänt rätt mycket i fråga om svenska folkets individuella köpkraft och standard. Vi har en annan standard, en annan konsumtionsförmåga, en annan köpkraft i dag än vi hade för 17 år sedan. Jag tittade häromdagen på en liten intressant tabell där vi är inplacerade som alkoholkonsumenter i ett mera globalt sammanhang. Bland 34 nationer är vi inplacerade som den 21:a nationen uppifrån räknat, där ettan är den som konsumerat den mesta alkoholen och sedan i fallande skala ned. Bland de 12 nationer som konsumerar mindre alkohol per invånare än vi hittar man 2 stycken som kan räknas in bland normalt industrialiserade nationer, medan de andra är nationer som vi kan beteckna med begreppet underutvecklade länder, fattiga länder, länder med dålig köpkraft och konsumtionsförmåga. Nu är ju Sverige en nation där människorna har en internationellt sett stark konsumtionskraft. Om vi skall jämföra oss med de övriga europeiska länderna, behöver vi inte känna oss i något avseende som efterblivna, utan vi ligger snarare på toppen. Men om vi ser på jämförbara nationer med folk som har samma konsumtionskraft som vi, finner vi att vi är betydligt blygsammare i fråga om alkoholkonsumtionen per invånare. Jag tycker att en sådan alldeles ofrånkomlig statistisk sanning ändå bör redovisas, när man har exercerat med statistiken av och till här i dag. Hur skall man förklara att i det här större perspektivet den speciella frågan om ölet har blivit en så våldsamt kontroversiell och diskuterad fråga? Jag tror det var herr Eriksson i Bäckmora som citerade Havamal. Det är klart att när man på sagoön ute i Nordatlanten i sin Havamal från mitten av 1200-talet skrev någonting om ölets verkan på de gamla vikingarna är det ett uttryck för att drycken har väldigt gammal tradition hos mänskligheten. Den har hållit sig kvar, och jag tror att den också kommer att hålla sig kvar, vad man än försöker göra med den. Man kan ställa frågan om hur det kommer sig att vi fick och har den här våldsamt engagerande debatten om mellanölet. Jag tror att herr Eriksson i Bäckmora var inne på mycket av sanning, då han talade om den benägenhet att dramatisera ölfrågan som vi har i vårt land. Vi minns ju alla tidningsrubrikerna och massmedias engagemang, när mellanölet släpptes loss. Det var ju någonting av en befrielseakt för det svenska folket av enorm dignitet. Följaktligen låg de olika konkurrerande bryggarna av nationell och internationell karaktär i startgroparna. Jag fick i finansdepartementet fatta ett beslut om att ingen fick vrida om startnyckeln förrän vid ett visst klockslag den dag när ölet blev tillgängligt att dricka. Efter en sådan enormt uppdramatiserad situation är det klart att vi än i dag litet grand lever kvar i ett läge, där ölet framstår som den mystiska varan. Jag föreställer mig också att det efter en lång tid av ölcelibat — om uttrycket tillåtes — naturligtvis var något av en intressant upplevelse för svenska folket att gå ut och ta, som det hette på den tiden, sin första ölgås utan att behöva ha läkarrecept på att det var tillåtet att dricka en mellanöl. Denna dramatisering har spelat sin stora roll, och jag har alltid haft ett behov av att försöka avdramatisera frågan så långt det nu går. Jag har inte precis haft någon hjälp av nykterhetsrörelsens representanter. De har nog alltid velat se denna fråga så att man skall måla antingen i svart eller i vitt — några melerade nyanser däremellan tycker man att det ligger under sin värdighet att presentera. Jag tycker att jag har funnit inslag av denna typ även i dagens debatt. Herr Wärnberg började med att säga att de ändringar som finansministern vill göra är så små att de egentligen inte är något värda. Ja, är dessa ändringar inget värda, är det ju svårt att finna förbindelsen mellan herr Wärnbergs heta engagemang i anledning av propositionen och de diminutiva justeringar finansministern vill göra. Om dessutom ändringarna är så små, vore det ju logiskt om man sade att det nu egentligen inte bör göras några större ingripanden utan att vi bör vänta tills utredningen lägger fram sitt slutgiltiga förslag. Jag blev litet grand förvånad när min gamle vän herr Wärnberg ansåg sig representera sakkunskapen i fråga om skillnaden i smaksensationer mellan mellanöl och vanlig pilsner. Jag måste nog ta risken att göra herr Wärnberg litet ledsen genom att säga att han därvidlag icke är vittnesgill, hur stabil och tillförlitlig han än är i många andra avseenden.

Med all respekt för reklamens möjligheter — vi diskuterade ju detta i går — tror jag ändå inte, som jag sade, att herr Wärnberg är alldeles vittnesgill på denna punkt. Konsumenterna har utbildat ett mönster för sin konsumtion, och man skall inte frånkänna dem ett visst motiv för detta mönster. Det är resultatet härav vi nu kan avläsa. Herr Wärnberg säger också med starkt understrykande av sitt engagemang: Är det inte rimligt att den starke hjälper den svage? Det finns svaga människor i vårt land, som missbrukar rätten att konsumera mellanöl under de förhållanden och former detta nu är tillåtet. Detta menar herr Wärnberg är ett så allvarligt problem att den vanlige brukaren bör ta hänsyn till det. Om den vanlige brukaren skall betecknas som den starke, bör han följaktligen hjälpa den svage. Ja, det är en fråga som man onekligen kan ställa. Men problemet att hjälpa den svage löses nog inte så enkelt som genom att bara förbjuda mellanölet, och det spörsmålet har också närmare analyserats av åtskilliga talare.

Det finns kanske åtskilliga och vidlyftiga problem i bakgrunden. Jag tror det. Det kan vara samhällets snabba strukturomvandling, som har upplöst det gamla bondesamhällets familjeband och skapat nya former för familjens beteende. Det kan vara den friare fostran på gott och ont — vi hoppas naturligtvis att det goda väger över det onda. Det kan vara oro och otillfredsställelse eller nyfikenhet, som är ungdomens specifika egenskap. Det kan vara lust att hävda sig i kamratkretsen — tyvärr blir det väl ofta i det s.k. gänget. Det kan vara misslyckanden, som är påfrestande även för en ung människa. Det kan vara ett slags behov av att fly från en tillvaro som är arbetsam och knogig. Och så ger man sig på att berusa sig. Alla de där motivationerna och orsakerna finns ju kvar i vårt samhälle, även om det införs ett förbud för mellanölet. Om man nu ser det här som ett ungdomsproblem, och det är väl vad man i verkligheten skall göra, så bör man betänka att det inte är samma ungdomar som stannar kvar i problemet hur länge som helst. Så småningom kommer de här årgångarna ur sina brydsamma och besvärliga ungdomsår, stabiliserar sig och inpassar sig i det normala samhället och lägger bort sina ovanor. Dess bättre sker det i de allra flesta fall. Samtidigt växer nya årgångar in i de ömtåliga åldrar där det här problemet uppstår. Vi ser det måhända utifrån som ett konstant ungdomsproblem, men det sker en ständig rörelse inom gruppen. Jag skulle vilja säga att det är något av ett genomgångsproblem som vi har att dras med. En del blir kvar i problemsituationen, kanske inte på grund av ölet i så många fall utan snarare på grund av det många gånger farligare knarket. Även om den unge har druckit några flaskor för mycket, så kommer han i regel över olaterna när han en vacker dag förälskar sig och gifter sig och samlar ihop sig och blir en vanlig normal medborgare. Däremot är det väsentligt besvärligare för honom, om han har hamnat i knarket. Då skall det nog till en våldsam ansträngning för att slita sig loss. Då är ju frågan: Kommer vi ifrån hela detta ungdomsproblem genom att slopa ölförsäljningen? Naturligtvis inte. Vi kan väl hyfsa problemet, och det tarvas många och nyanserade åtgärder, eftersom problemet är så mångfasetterat. Jag tror att en av vägarna man har att gå är att låta ungdom tala med ungdom. De 5 miljoner kronorna är ju uppknutna vid att statens ungdomsråd skall engagera hela det unga Organisationssverige — politiska, idrottsliga och religiösa organisationer och nykterhetsorganisationer. Att ungdom talar vid ungdom tror jag personligen ger bättre effekt än om det kommer en aldrig så respektabel nykterhetsman av mera professionell karaktär eller om en statlig eller kommunal administratör, som arbetar inom nykterhetsvården, kommer och försöker tala de här ungdomarna till rätta. Jag tror inte — och jag kanske gör en och annan ledsen om jag säger det — att resultatet av den organiserade nykterhetsrörelsens arbete hitintills varit så imponerande att man när det gäller att komma till rätta med det specifika ungdomsproblemet kan säga att det är den vägen man till varje pris skall fortsätta på. Jag tror vi behöver något av ett nytt inslag. Jag har kunnat följa Länkarnas arbete rätt mycket. Det är inget tvivel om att de räddat många olyckliga själar. Där har en person som har provat alkoholen och känner problemen väl kommit till tals med en som råkat ner i alkoholen. Han har kunnat tala på ett sätt som den utanförstående har svårt att göra och har därför nått ganska goda resultat. Om ungdomen får möjlighet att tala med ungdomen, tror jag att det är bättre än om man försöker använda sig av, som jag sade, den administrativa nykterhetsorganisationen eller den etablerade nykterhetsorganisationen, som där har större svårigheter att komma på jämspelt fot med ungdomen.

Det verkar på mig som om man går för långt när man nu mobiliserar så starkt för en ny reglering och nya restriktioner beträffande ölets tillhandahållande för de vanliga myndiga medborgarna. Det råder väl inget tvivel om att majoriteten av de svenska konsumenterna gör anspråk på att få bruka en vara som de sköter på ett sådant sätt att de inte träder annans rätt för nära i något avseende. Filosofin att den skötsamme skall underkasta sig för honom svårförståeliga restriktioner för att en mindre grupp icke skötsamma bär sig illa åt tror jag inte håller om jag går ut och tar ett test på de svenska medborgarna. I allmänhet resonerar den skötsamme på det sättet, att ta itu med dem som missköter sig men låt mig vara i fred! Låt mig ha de vanor som jag tycker passar mig, när jag inte träder någon annan medborgares rätt för nära. Jag menar att remissen ger ett klart utslag på hur folk i allmänhet och dess representanter utanför detta hus ser på ölfrågan. Man är inte färdig för ett förbud i dag, och man torde inte vara det ens — nu gissar jag litet grand, fru talman — när den alkoholpolitiska utredningen om något år avlämnar sitt slutliga betänkande. Förbudsgruppen i riksdagen i denna fråga har rätt att hävda sin uppfattning med all den energi som den är mäktig, vilket den naturligtvis också gör, men den är knappast representativ för stämningarna utanför detta hus bland folk i allmänhet, det vågar jag hävda. Det är ett enkelt konstaterande och naturligtvis ingenting av ett förmenande för dem som har en annan uppfattning att föra denna till tals här i dag. Jag vill säga några ord om tanken på att socialisera bryggeriindustrin. Den har förts fram även från håll där man har en politisk förankring som inte har någonting till övers för en socialisering av industrin. Jag är från min sida mindre rädd för socialisering än vad förste vice talmannen är. Men jag tycker nog att man skall välja socialiseringsobjekten litet bättre. Vad skulle det nytta till att ge sig på och socialisera den svenska bryggeriindustrin? Den får ju inte drivas med vinst, för så mycket kan vi väl vara överens om i det här hypotetiska resonemanget, att har vi socialiserat den svenska bryggeriindustrin är det ytterst olämpligt att den drar vinst på, som det brukar heta, lasten att konsumera öl. Skulle man vinna någonting annat med en socialisering? Jag har svårt att förstå det. Är det så att vi tycker att bryggeriindustrin är för energisk och för ostentativ i marknadsföringen av sina produkter finns det möjligheter på andra vägar att begränsa denna. Vill man sätta den under kontroll kan man göra det — den här kammaren kan besluta om det. Följaktligen har jag velat ha sagt här, att skall man ge sig på en socialiseringsaktion skulle jag kunna tänka mig andra områden som vore intressantare än just bryggeriindustrin. Vi har dessutom haft en utredning som avlämnade ett betänkande till finansministern för sju åtta år sedan. Den satt också i rätt många år — det är karakteristiskt för alla utredningar som ger sig på ölfrågan. Den skrev ett tjockt betänkande på 400-500 sidor under den klatschiga rubriken Ölfrågan. Där penetrerade man alla dessa synpunkter och kom enhälligt fram till att det fanns ingen anledning att socialisera bryggeriindustrin. Jag tvingades å ämbetets vägnar läsa igenom betänkandet, och jag kom till samma slutsats. Jag har inte haft någon anledning att ändra den till i dag. Herr Torsten Bengtson säger att ett av våra allra största misstag var när vi 1965 släppte loss mellanölet. Jag tycker det är ett ganska djärvt påstående. Om man nu hypotetiskt skulle tänka sig att vi satte stopp för all mellanölskonsumtion och de här svårigheterna som vältaligt har skildrats fortsätter bland ungdomen, vad skall vi ta till då? Då får man naturligtvis angripa förutsättningarna — ”folk säger att Jeppe dricker, men man säger inte varför Jeppe dricker” är ju ett gammalt litterärt uttryck. Jag tror att vi skulle sitta i ungefär samma situation även i det läget. Sedan säger herr Torsten Bengtson i hastigheten: Det är bedrövligt när 12 och 13-åringar konsumerar öl. Jag delar herr Bengtsons uppfattning helt och hållet på den punkten. 12 och 13-åringar har ingenting i närheten av en ölflaska att göra. Det var också anledningen till att jag skärpte utredningens förslag genom att höja 16-årsgränsen till 18 år när det gäller utskänkning av öl till ungdom. Några av talarna, bland dem herr Torsten Bengtson, kom sedan in på resonemanget att om man flyttar in ölhandeln i Systembolagets butiker — Systembolaget har självt varit till ytterlighet olustigt inför det perspektivet — skulle man på något underligt sätt få en bättre tingens ordning. I samma andedrag säger herr Torsten Bengtson: Man kan börja med att dricka öl och sedan går man vidare och fortsätter med starkare drycker. Jag har svårt att frigöra mig från tanken att flyttas ölhandeln in i Systembutikerna har man stora möjligheter att snabbt komma över från ölkonsumtion till spritkonsumtion, om alla dessa hyllor med sin uppladdning av sprit skall lysa i ögonen på den ungdom som kommer in för att köpa några flaskor öl. Jag tror att det skulle vara den sämsta lösningen av alla. Fru talman! Detta var några spridda reflexioner i anledning av denna debatt. Jag skulle kunna sluta med en självbekännelse. Det är naturligtvis alltid litet påkostande att ställa sig upp i bänken och så att säga hålla ett försvarstal för de människor som konsumerar en flaska mellanöl och anser att de bör ha rättighet att göra det utan onödiga regleringar och besvärligheter. Den som gör det är alltid, låt mig säga i ett moraliskt underläge gentemot alla de andra, som säger att det är — det har ju använts många starka uttryck här i kväll — en sådan fördärvbringande trafik som försiggår. När man går upp och säger att rätten bör finnas för den normale konsumenten att skaffa sig den här varan, så blir man i varje fall i dessas ögon betraktad som någonting av en sabotör mot god moral och goda ungdomsseder. Jag tvekar ändå inte att gå upp här i bänken och hålla ett anförande för en något neddämpad debatt ifrån nykterhetskämparnas sida. Jag har under mitt långa liv umgåtts med många olika slags människor. Jag har t.o.m. minnen av att en alltför frenetisk agitation från nykterhetshåll har slagit över i sin motsats. Kan man inte se en ölbutelj utan att sätta likhetstecken med, som det heter, alkoholskador, då går man för långt i sin allmänna uppfattning om det här problemet. Och det kan ibland väcka ett motstånd hos folk som verkar åt det rakt motsatta hållet; jag har upplevt även det. Om jag således allra sist skulle ge en rekommendation till en del nykterhetsvänner här i kammaren, skulle det närmast vara denna: Bemantla er inte med attityden ”Gud vare tack och lov att jag inte är som denne publikan och syndare, för jag har funnit den rätta livsformen genom att aldrig konsumera ett glas öl”! Då gör ni nog saken den värsta otjänsten. Försök att betrakta människorna som de är ute i verkligheten. Den biten av tolerans skulle göra att nykterhetsrörelsen kom de stora och breda konsumentgrupperna närmare in på livet än vad den tyvärr har haft möjlighet att göra hitintills.

Fru talman! Finansministern konstaterar att vi internationellt sett inte är värst. Jag går utan vidare med på det. Men är det ett världsrekord vi är ute efter att sätta? Är det inte bra att vi kan ligga långt under medeltalet, om det är möjligt? Är det någonting att sträva efter att komma upp till hundratals liters vinkomsumtion per invånare som de vinkonsumerande länderna har eller en lika fantastiskt stor konsumtion av öl som man exempelvis har i Danmark? Det är naturligtvis ingenting att stå efter. Dit har man nått i dessa länder genom den absolut fria försäljningen, och jag tror inte någon kan inbilla någon annan som känner till förhållandena, att alkoholproblemen är mindre i de här länderna. Finansministern säger att jag inte är vittnesgill när det gäller ölets smaksensationer. Är det fråga om att jag själv skall avge ett omdöme så är jag icke vittnesgill. Men jag tror att t.o.m. finansministern — även om han inte är den där experten jag talade om — skulle gå bet på ett prov, för alla prov som har gjorts visar att man kan inte klara dem. Det är ungefär samma smak på allt öl, och är det inte samma smak vet man ändå inte vilket som är vilket. Det har proven med ölkonsumenterna visat, och bryggerinäringen är faktiskt själv inne på den linjen i dag. Är jag nu inte vittnesgill på den punkten så är jag vittnesgill på en annan punkt, och det är när jag säger att de ändringar som finansministern föreslår är ett slag i luften. De har inget större värde, eftersom 18-årsregeln inte kommer att kunna efterlevas. Här är jag vittnesgill — jag tänkte inte ge något personligt vittnesbörd, men finansministern har provocerat mig till det — för jag har av intresse gått och sett på hur den frivilliga överenskommelsen om 18-årsgränsen för ölförsäljning har blivit tillämpad i de butiker som ligger här i närheten. Det finns ingen, såvitt jag har sett, som har försökt stoppa vilka småbarn som helst — höll jag på att säga — utan de går med sina mellanölskassar genom kassan. En flicka stoppade en gång några 14—1S5-åringar, och jag gick fram och gav henne en komplimang. Hon sade: ”Ge inte mig någon komplimang utan ordningsvakten som står bakom mig. Hade han inte stått där, hade jag aldrig vågat stoppa dem.” På den punkten är jag alltså vittnesgill. Det är ett slag i luften om man på den här punkten stiftar en lag som ingen kommer att följa — för det gör man inte. Det är hur lätt som helst att gå förbi, och det är hur lätt som helst att ta till langning. Om det skulle fordras legitimation så går 18-åringen in och köper, och så går han ut och ger åt de andra. Utskottsmajoriteten säger att det är mellanölets lättillgänglighet som är den centrala punkten — att man får köpa mellanölet i vilken livsmedelshandel som helst. Det är det som gör att mellanölet har blivit den farliga drycken. Sedan säger finansministern: Kan vi förvägra människorna att köpa en dryck? Skall vi lägga oss i människornas dryckesvanor? Skall de inte få köpa den drycken var de vill? Herr finansministern har satt gränsen vid 4,5 viktprocent i stället — det är bara den skillnaden. Herr finansministern har alltså själv vägrat människorna att använda de drycker som de kanske vill ha — därför att dessa drycker innebär skador för människorna. Det är fråga om en gradskillnad, och det är några tiondels procent som skiljer finansministern från oss, principiellt sett.

Fru talman! Det vore nog att rekommendera att finansministern studerade litet av syftet med en av de äldsta folkrörelser vi har i vårt land — alltså nykterhetsrörelsen. Det ligger helt enkelt så till att nykteristen egentligen inte har något personligt intresse av de här sakerna alls. Han dricker inget mellanöl, och det är honom personligen fullständigt likgiltigt. Men vi anser att detta är en mycket stor samhällsfråga. Om inte annat så kanske ekonomiska ting kunde bita på herr finansministern. En förlust för vårt land på 7—8 miljarder om året som alkoholdrickandet kostar oss är ju ändå rätt avsevärt. Det har räknats ut av herr finansministerns båda företrädare, Per Edvin Sköld och Ernst Wigforss, att vi alltid förlorar på sprithanteringen. Jag accepterar inte alls det deklasserande uttalande som finansministern gjorde om nykterhetsrörelsen. Utan den hade vi allt stått oss slätt i vårt land. Den arbetade gemensamt med en arbetarrörelse som då kämpade sig fram. Om vi i nykterhetsrörelsen utövar kritik någon gång — gjorde inte arbetarrörelsen det på sin tid? Skulle den inte göra det? Var inte samhället sådant att det behövde rättas till? Det är ju ur den synpunkten vi utövar kritik. Sedan är det underligt att jag som inte har så stor tro — eller ingen alls — på socialismen skall stå och tala med en man som tillhör ett socialistiskt parti om att man bör socialisera någonting. Det är ju den genomgående principen i hela vår nykterhetslagstiftning att det icke skall finnas privat vinstintresse. Det enda undantaget är bryggeriindustrin. Vinoch spritcentralen är ju statlig, Systembolaget är statligt liksom all import och tillverkning. Det gäller inte brännerierna, men de kan bara sälja till Vinoch spritcentralen, så deras verksamhet är ju kontrollerad på det sättet. Det innebär alltså ett avsteg när bryggeriindustrin inte tillhör staten eller är så kontrollerad att den inte har vinstintresse. Skall man genomföra principen helt, så är det bara att förstatliga bryggeriindustrin. Det är en liten sak att tillägga om den kommitté som på sin tid utredde förstatligandet. Hela dess betänkande är baserat på att man icke har högre halt i ölet än 2,8 procent. Några andra procentsatser har inte undersökts. Det är kanske tid att sätta till en utredning för att göra en undersökning under de förutsättningar som finns nu. Jag är gärna med på den här föreslagna åldersgränsen, men jag måste säga: Stackars de kassörskor som skall sitta och kontrollera 18-årsgränsen när kanske en lång kö som har köpt livsmedel väntar! Då säger herr Sträng: Man kan ju köpa starkare drycker i Systembutikerna, gör detta egentligen någon verkan? Ja, från utredningen har vi ett exempel där man hade sålt över disk. Det visade sig att det var ett stort antal personer, rätt unga, som smög omkring men som inte gick fram och köpte därför att det var försäljning över disk. Det blir bättre om man säljer kontrollerat genom Systembolaget, och därför bör mellanölet föras över dit. Det kan där fortfarande finnas 3,6-procentigt öl — det blir inte förbjudet. Jag anser alltså att mellanölet skall säljas endast hos Systembolaget.
Fru talman! Jag skulle tro att det finns flera ledamöter i kammaren som har möjlighet att jämföra hur finansministern resonerat vid tidigare öldebatter och i dag och kan göra det konstaterande som jag i varje fall själv har gjort att han i dag uttalar sig med betydligt större försiktighet än vid de båda tidigare debatterna. Jag tänker på hur finansministern i första kammaren 1957 ställde frågan: Är det någon som tror att våra ungdomar skulle gå tillsammans och köpa en back mellanöl hos handlaren och sätta sig och dricka ur det? Den frågan har vi ju fått avskräckande svar på av verkligheten själv under den tid som gått sedan frågan ställdes. Vi har av finansministern fått uppmaningen att inte använda starka ord. Finansministern gjorde i början av sitt anförande den karakteriseringen av ordningen för försäljning av starksprit och vin, att det var en fri försäljning, men något senare i anförandet talade han om att det nu skulle vara fråga om hårda ingrepp vad det gäller mellanölet. Han talar om mellanölsförbud, och det är andra talare som också använt den terminologin. Detta är det ju inte fråga om — det måste vara något behov av att misskreditera utskottsmajoritetens ståndpunkt när man begagnar den missvisande beteckningen förbud. Det är ju fråga om en försäljning av samma sort som den som tillämpas för starksprit och vin. Är det så att man talar om mellanölsförbud i detta sammanhang, då är också starkspriten och vinet lagda under en förbudslagstiftning. Men så är väl ändå inte fallet — eller hur, finansministern?
Fru talman! De här senaste inläggen ger mig väl knappast anledning till någon längre polemik. Frågan om man skall socialisera bryggeriindustrin eller inte har, som jag uppfattat det, inte något speciellt att göra med om man tillverkar ett 2,8-procentigt, ett 3,6-procentigt eller ett 5,4-procentigt öl, eller vad det nu är för procentsats som gäller för starkölet. Det avgörande och det argument som anförts här i debatten har ju varit att man inte velat acceptera att privata företagare gör vinster på en näring som ölhanteringen. Man kan naturligtvis göra vinster på 2,8-procentig pilsner lika väl som man kan göra vinster på 3,6-procentigt öl, även om det är vissa chanser att få litet större vinst i det senare fallet. Jag har sett saken mera från den utgångspunkten, och det trodde jag också att Torsten Bengtson hade fattat. Sedan har jag nog haft uppfattningen att den omständigheten att man bygger upp 18-årsgränsen med en lagstiftning kommer att innebära en skärpt kontroll från affärsinnehavarens sida. Man bryter ju inte mot den här gränsen ostraffat — man kan befara att man har sålt sitt mellanöl för sista gången, om man håller på och säljer ölet till ungdomar under 18 år. Nu är det bara överenskommelsen som finns. Den följs om affärsinnehavaren är ambitiös — den följs sämre om han inte är ambitiös. Men har han lagstiftningen bakom ryggen tvingas han att bli ambitiös på ett annat sätt, och därför vill jag inte på det sätt som herr Wärnberg gör sätta likhetstecken mellan överenskommelsen och lagstiftningen. Allra sist några ord till herr Wiklund i Stockholm. Han citerade mig från en debatt 1957. De argument jag då anförde ledde ju inte till någon fri mellanölsförsäljning; riksdagen tog vid det tillfället ett negativt beslut med några rösters majoritet. Huruvida jag upprepade de där argumenten 1965 kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag kan dock säga att i en speciell grupp av ungdomar har man missbrukat mellanölet. ”Var plåga har sitt skri för sig, men hälsan tiger still”, brukar det ju heta, men dess bättre är det inte den stora gruppen av våra skötsamma ungdomar som köper backar med mellanöl och dricker ur det. Den där mindre gruppen av ungdomar som inte kan hantera mellanölet skall tas om hand av nyktra och ordentliga ungdomar och upplysas om att de är ute på galna vägar. Det är därför som vi satsar mera pengar på denna upplysningskampanj än vi gjort i någon tidigare kampanj.
Fru talman! Jag konstaterar här att finansministern inte är lika oroad av utvecklingen som alkoholpolitiska utredningen är och som riksdagen har visat att den är genom de två beslut den fattat. Där hyser man allvarlig oro för utvecklingen. Vi vet inte hur stor gruppen av missbrukare är, men vi vet att den är tillräckligt stor för att kraftiga åtgärder måste vidtas. Finansministern sade också i sitt tidigare anförande att mellanölsdrickandet bara är en övergående företeelse. Ungdomarna dricker mellanöl en tid, sedan blir de äldre och slutar med det och blir hyggliga och snälla människor i samhället. Så är det inte. Finansministern är inte vittnesgill, om han påstår det. Mellanölet skapar nämligen en grupp presumtiva missbrukare, som fortsätter med missbruket långt efter det att de passerat ungdomsåren. Mellanölet är en tillvänjningsdryck, det är inte någon måltidsdryck för de här ungdomarna. Och det skapar helt andra problem framöver, eftersom människorna då söker sig till andra preparat. Det finns heller ingenting som säger att mellanölet har hållit tillbaka konsumtionen av de där andra preparaten. Det enda som kan sägas är att de andra preparaten har utvecklats samtidigt som vi har haft mellanölet. På den punkten finns det sålunda inga bevis. Mellanölet är en tillvänjningsd ryck. Slutligen har det frågats om det skall vara byråkrater som svarar för den upplysning som här skall sättas i gång. Nej, i utskottet har man aldrig tänkt att CAN skulle skicka ut några byråkrater i det sammanhanget. Man har bara sagt att verksamheten skall skötas på ungefär samma sätt som finansministern har föreslagit. Det är de stora folkrörelserna och ungdomsrörelserna som skall ha hand om pengarna. Det är bara uppläggningen och godkännandet av kampanjen som skall kontrolleras, så att pengarna verkligen går till avsett ändamål. Och där tror vi att man i CAN är större experter än man är i statens ungdomsråd.

Fru talman! Finansministern undrade vad förstatligandet av bryggeriindustrin har med den fråga att göra som vi här diskuterar. Jo, de sakerna har mycket med varandra att göra. Genom mellanölet fick man i gång en försäljning, som har lett till de resultat som vi nu kan notera. Vi noterar också att enligt prisoch kartellnämnden användes 60 miljoner kronor på ett år för marknadsföring av mellanölet. Det gör man inte i ett statligt företag. Vinoch spritcentralen annonserar inte. Systembolaget annonserar i någon mån för vin men inte för något annat. Ett statligt företag måste nämligen ta samhälleliga hänsyn, men det gör man inte i ett företag som bara är inriktat på att göra vinster. Där ligger den stora skillnaden. Det skall man tänka på i fortsättningen, om vi kommer att följa den linje som jag företräder, nämligen att verksamheten skall ställas under sådan kontroll att det inte blir något privat vinstintresse. En annan intressant fråga som finansministern kom tillbaka till flera gånger, är frågan om den fria försäljningen av starkare drycker och varför det kan vara så farligt att sälja öl med 3,6 procent alkohol. Där är Värmlandsexemplet alldeles utmärkt. Innan vi gjorde det försöket hade vi inte någon särskilt stor konsumtion av viner och starköl i Värmland, men så gjorde vi starkölet lättillgängligt i affärerna — och vad hände? Jo, då hände det fruktansvärda saker, som gjorde att finansministern fick fatta det definitiva avgörandet att avbryta försöket, och det är han värd allt beröm för att han gjorde. Men det var skolmyndigheterna i Värmland och skolöverstyrelsen som framför allt yrkade på att experimentet skulle avbrytas. Där finns det alltså en skillnad. När det nu är fråga om att föra över försäljningen på Systembolaget, säger finansministern som många har sagt att då kanske många människor samtidigt köper både starköl och spritdrycker. Nej, människor gör inte det. Vi har inte noterat någon ökning i Värmlands län, som har berott på att människor gick in i Systembolagets butiker och köpte starköl och samtidigt köpte andra spritdrycker. Det var sålunda oroande så länge försöket pågick, men det var ett mycket bra exempel som gav oss många nyttiga erfarenheter. Finansministern vet för övrigt att människor inte köper spritdrycker efter alkoholhalten. På den gamla motbokens tid fanns det spritdrycker som höll omkring 60 procent alkohol, och en del S0-procentiga brännvinssorter var inte särskilt dyra, men människorna köpte inte de sorterna, trots att de skulle ha fått mycket mera alkohol på det sättet. Nej, på den tiden var brännvinet populärt, och det var 40-procentigt. Man köper alltså inte rusdrycker efter sprithalt. Det betygar ytterligare att lättillgängligheten är en av de farliga faktorerna, och det är därför vi inte bör låta ölet ”flöda ut” som det gör nu, så att det överallt finns privata vinstintressen och så att ölet finns i varje vrå och ölflaskorna ligger framme för att ungdomen skall frestas att köpa. Låt oss föra över mellanölet till en statlig institution, Systembolaget, som har bättre möjligheter att hålla kontroll på försäljningen. Det är en väg som är att rekommendera.
Fru talman! Jag är nästan benägen att ta tillbaka mitt omdöme, att finansministern yttrade sig med större försiktighet i den här öldebatten än i ett par tidigare debatter av detta slag, sedan han nu sagt att väl ändå bara ett fåtal ungdomar köper ölbackar. Det vet vi ju ingenting säkert om; varken finansministern eller jag vet egentligen något om hur stort detta faktiska problem är rent kvantitativt — vi har inte några mätningar på det, men det är i alla fall inte färre som gör sådana storinköp än att vi mycket lätt kan göra direkta iakttagelser, åtminstone i de stora befolkningsområdena. Det går lätt att se efter hur det förhåller sig med detta i varuhusen och t.ex. på Sergels torg. Det är inte den publik där på torget som är speciellt komplicerad som jag tänker på nu, utan tämligen ordinär ungdom som köper mellanöl i backar på fredag och lördag. Vad detta leder till sedan vet vi heller ingenting om med säkerhet, men vi kan nog av hörsägner att döma vara övertygade om att det i vissa fall sker en tillvänjning och kanske också ett missbruk efter hand. Sedan sade finansministern någonting om att ungdomar som kommer in i Systembolagsbutiker för att köpa sitt mellanöl får kontakt med alkoholstarkare drycker där och att risken då finns att det blir inköp också av sådana drycker. Jag vill då bara erinra om — det behöver jag kanske inte göra här i kammaren, men jag gör det för säkerhets skull i alla fall — att en åldersgräns är satt vilken begränsar möjligheterna att göra inköpen i ett Systembolag, om mellanölet får karaktären av rusdryck.

Fru talman! Jag kan nog fatta mig kortare och kortare i mina inlägg här. Jag hade en känsla av att kammaren fick intrycket av herr Wärnbergs senaste inlägg att just den fria ölkonsumtionen har dragit med sig svårare stimulantia, bl.a. på narkotikasidan, och att man därför, parallellt med den stigande ölkonsumtionen, kan avläsa en ökning i narkotikakonsumtionen. I och för sig är väl den beskrivningen riktig, men den bör då också jämföras med att man runt om i Europa har samma utveckling på narkotikafronten trots att man där under så lång tid jag kan minnas tillbaka har haft fri tillgång till mellanöl. Att mellanölet skulle så att säga stimulera fram någon ökad knarkkonsumtion tror jag inte. Det är möjligt att herr Wärnberg inte heller menade det, men hans ord föll onekligen så att man kunde få det intrycket, och då bestrider jag den slutsatsen.

Värmlandsexperimentet bröt jag, bl.a. på grund av den mycket upphetsade tidningspolemiken och de rapporter som vi fick från Bohuslän och Värmland. Jag har blivit anklagad i efterhand för att ha avbrutit detta experiment för tidigt. Det finns de som gör gällande att det icke fanns anledning att bryta försöket. Det var detta jag avsåg när jag sade att man inte får dra sina slutsatser för snabbt åt vare sig det ena eller det andra hållet. Jag vet inte om herr Wiklund i Stockholm citerade mig rätt. Jag sade nog inte att det var ett mindre antal ungdomar som missbrukade mellanölet. Jag sade att det var en minoritet av ungdomarna, och det vidhåller jag. Dess bättre är den svenska ungdomen i allmänhet fortfarande vid god vigör. Den är inte missbrukare av alkohol eller öl. Den knogar med sina studier, den arbetar och står i. Det är bara det att i den mån några inte sköter sig får dessa en enorm publicitet i press och andra massmedier. Man får kanske därigenom en något felaktig uppfattning om vad som är det normala mönstret för den svenska ungdomen. Jag tror att bilismens utveckling har spelat en enorm roll för ungdomens förbättrade nykterhetsstandard, och bilismens utveckling har ju inte slutat utan kommer att fortsätta. Om vi sedan ser till att vi upplysningsvägen kan tala med ungdomen — här kommer jag tillbaka till vad jag sagt ett par gånger om att ungdomar får gå ut och tala med ungdomar — blir detta ett nytt inslag i propagandan, vars resultat blir mycket intressant att iakttaga.

Fru talman! De sju år som snart gått sedan Sveriges riksdag släppte lös mellanölet på den svenska marknaden har varit feta för ölproducenterna men magra för den svenska nykterhetspolitiken. Ölkonsumtionen har som framgått av de tidigare inläggen stigit från 41 liter per år och invånare 1964, dvs. året innan mellanölet började säljas, till nära 66 liter 1970. Det är en växande marknad, som knappast kan klandras från producentsynpunkt. Men vad föranleder då påståendet om de magra åren för nykterhetspolitiken? Jag skall försöka ge mitt svar på den frågan. En bärande princip i de sista årens nykterhetspolitik har varit strävan att föra över konsumtionen till alkoholsvagare drycker. Jag har inget att invända mot den principen. Men då måste den frågan resas om verkligen mellanölet passar in i det mönstret. Jag tror inte det. Herr Wennerfors hävdade i 1965 års riksdagsdebatt att svenska folket, om mellanölet introducerades, skulle dricka mindre starköl. Han trodde vidare att pilsnern skulle hålla sin marknad hyggligt. Hur har det då gått? Fru talman! Jag skall inte upprepa sifferexercisen om konsumtionsutvecklingen. Men det måste ändå än en gång slås fast, att det dramatiska som skett under den här perioden är att den svagare pilsnern totalt tappat mark mot mellanölet men också till starkölets favör. Överströmningen har skett till de starkare ölsorterna. Likaså visar siffrorna en markerad uppgång av totalkonsumtionen mätt i 100-procentig alkohol per invånare: från 5 1/2 till dryga 7 liter. Här har i dag gjorts ett stort nummer av den något vikande kurvan för 1971. Det är högst tvivelaktigt att peka på ett typiskt lågkonjunkturår, vilket också förste vice talmannen Bengtson framhållit. Han har påvisat hur 1972 troligen kommer att visa fortsatt uppåtgående konsumtionskurvor. Nu fanns det andra som egentligen inte lade några nykterhetspolitiska motiveringar alls på införandet av mellanölet 1965. Till dem hörde det förslagsställande statsrådet, finansminister Sträng själv. Han sade följande i riksdagsdebatten: ”Jag förstår dock inte vad förslaget om att saluföra en ny typ av öl har med den stora nykterhetspolitiska debatten att göra.” Vad var då skälet? Jo, säger finansministern: ”Det är här bara fråga om att ge allmänheten en viss valfrihet som den tydligen önskar.” En talesman för utskottsmajoriteten vid det tillfället hävdade, att det endast gällde en smakfråga. Det är klart att man kan låta mellanölet bli enbart en servicefråga. Men det förutsätter att inte några negativa konsekvenser följer av att göra den här drycken lättåtkomlig. De sju åren har emellertid visat att det finns en allvarlig baksida på mellanölskonsumtionen som många i Sveriges riksdag — det skall till deras heder sägas — insåg redan 1965. De lyckades inte då få majoritet för sin varnande och avvisande hållning. Två gånger har riksdagen därefter begärt att alkoholpolitiska utredningen skall förtursbehandla mellanölsproblemet. Så har också skett. Den lägesbedömning som utredningen ger är allvarlig i tonen. Man säger ”att utvecklingen sedan 1965 års beslut företer oroande drag”. Utredningen hänvisar till att den totala alkoholkonsumtionen stigit kraftigt till följd av den ökande maltdrycksförsäljningen och att ett stort antal rapporter föreligger om storkonsumtion och missbruk av mellanöl bland ungdom i landet. När det gäller konsumtionsvanorna har utvecklingen, säger utredningen, gått i riktning mot att ungdomar debuterar tidigare och tidigare skaffar sig regelbundna alkoholvanor. Den av utredningen gjorda lägesbedömningen är dokumenterad av ett flertal undersökningar. Låt mig bara som exempel nämna skolöverstyrelsens undersökning som påvisar en tilltagande alkoholkonsumtion bland gymnasister samt kontrollstyrelsens myndighetsenkäter. De senare säger oss att 60 procent av de tillfrågade nykterhetsnämnderna, 79 procent av polismyndigheterna och 42 procent av skolstyrelserna angett försämringar sedan mellanölet infördes. Mot den här bakgrunden tycker man sig ha rätt att vänta ett målmedvetet agerande från regeringen för att söka hejda den växande alkoholkonsumtionen och då speciellt i vad gäller ölet. Vi har emellertid bara att konstatera att så är inte fallet. Utredningsmajoritetens förslag om ölförsäljning över disk har avvisats, och det tror jag var rätt. Men kvar står då endast lagfästning av den redan rekommenderade 18-årsgränsen för rätten att inköpa öl och förslag om tillämpning av samma åldersgräns för utskänkning av öl. Därtill kommer satsningen på information om farorna med bruk av alkohol och narkotika. Förslagen karakteriseras, tycker jag, närmast av att kunna men inte vilja. Dess bättre har utskottsmajoriteten visat prov på större handlingskraft. Fru talman, det är min förhoppning — och vi vet alla genom den mängd av brev och upprop som vi nåtts av, att många i vårt land hyser samma förhoppning — att utskottets förslag skall vinna riksdagens bifall. Ett par brevskrivare formulerar sig så här: ”Vi har vid våra samtal med föräldrar och ungdomar fått den bestämda uppfattningen att mellanölet för närvarande är inkörsporten till missbruk just av starksprit och narkotika.” Många fler röster ur brevkören vore värda att citera, men det medger inte tiden. Av framlagda fakta framgår, tycker jag, med tillräcklig tydlighet att den serviceanda som riksdagen visade 1965 har blivit för dyrköpt. Det är nödvändigt att dämma i mellanölsflödet för att vi skall nå ett förbättrat förhållande i ungdomsvärlden. Har bryggerierna lyckats så bra med att producera ett gott lättöl, vore det mycket märkligt om de inte också kan prestera ett fullgott öl med en högsta tillåten viktprocent på 2,8. I går presenterade en av våra främsta läkare inom alkoholvården, dr Carl Carlsson i Göteborg, en del uppgifter om alkoholskadornas kostnader i den kommunen.